Herr talman! Min partivän herr Ringaby har ganska utförligt redovisat de orimligheter i delpensionssystemet som har åstadkommits genom den slopade kopplingen mellan avgifter och förmåner, vilket vi påtalat i vår motion 1216 och som nu följts upp i reservationen 2. I och för sig är det kanske inte så mycket att tillägga, men jag vill gärna stryka under ett par saker, särskilt som jag tyckte att herr Fredriksson bagatelliserade frågan på ett sådant sätt att det inte bör få stå oemotsagt. Det finns, herr talman, verkligen anledning att än en gång reagera mot att man på det här sättet bryter det naturliga och självklara sambandet mellan socialförsäkringsavgifter och motsvarande förmåner utom vad gäller ATP-systemet. Förfaringssättet betyder att en del av socialförsäkringsavgifterna får karaktär av löneskatt, och då borde de i klarhetens tecken benämnas därefter. Utskottet försvarar denna lindrigt sagt märkliga konstruktion med att lagen inte hindrar avtalsmässiga kompletteringar för inkomstdelar över den allmänna pensionsgränsen på 7,5 gånger basbeloppet. Detta har också understrukits i debatten. Nej, det skulle väl bara fattas att man lagstiftningsvägen försökte förhindra enskilda eller kollektiva avtal inom det här området. Utskottet säger också i sitt betänkande att det erfarit att krav på sådana här kompletteringar redan har framställts från fackligt håll. Det kan jag förvisso vitsorda. Men herr talman, vad är nu innebörden av detta? Det — Nr 76 betyder att man helt kallt, som det också är sagt här, räknar med att företagen Fredagen den skall betala dubbla kostnader för delpension för vissa löntagare, alltså dels 5 mars 1976 via den obligatoriska arbetsgivaravgiften, dels till pensionstagaren direkt I eller via någon pensionskassa. Självfallet kommer också den här sistnämnda = Vissa delpensionsutgiften att belasta företagens kostnadssida, som alla andra löneutbetalning — frågor m.m. ar, och därmed minska det utrymme man har för att kunna tillgodose andra krav på förbättringar. Det nämnde också herr Carlsson i Vikmanshyttan som en konsekvens. Det är emellertid, herr talman, inte i första hand storleken av de belopp det här rör sig om som får mig att reagera även om — och det vill jag gärna ha sagt — det för vissa företag kan få mycket betydande och besvärande ekonomiska konsekvenser. Jag reagerar inför det principiellt betänkliga i att man på detta sätt introducerar nya skattepålagor i företag under som jag tycker missvisande beteckning. Att kalla detta en skönhetsfläck är något av ett understatement. Jag beklagar därför, herr talman, att socialförsäkringsutskottet inte har velat rätta till denna orimlighet i delpensionssystemet. Jag är litet förvånad över att centerpartirepresentanterna i utskottet inte stött reservationen 2. Det förhållandet att slopandet av basbeloppstaket för socialavgifterna — alltså fortfarande utom ATP-avgifterna — är ett av resultaten av den senaste Hagaöverenskommelsen borde väl ändå inte hindra att man medverkar till att inadvertenser av det här slaget rättas till. Jag utgår nämligen ifrån att man vid det tillfället inte hade klart för sig konsekvenserna i fråga om delpensionen, de konsekvenser som vi här nu påtalar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2,

Herr talman! I detta utskottsbetänkande har bl.a. behandlats motionen 1175, där vi begärt förslag om införande av en tredjedels förtidspension, sjukbidrag, inom den allmänna försäkringen. Ett enligt vår mening starkt skäl för ett sådant förslag är att minska den tröskeleffekt som oundvikligen uppstår vid gränsen, alltså 50 ”. nedsatt arbetsförmåga. Den som ligger nära 50 ”. invaliditet, likväl under, blir enligt min bedömning med nuvarande system utan pension, medan den vars invaliditet bedöms över 50 ", kommer i åtnjutande av pension. Som ett uttryck för att man velat undvika tröskeleffekter i systemet måste väl det förhållandet ses, att vi har två tredjedels pension mellan hel och halv pension. Rimligt vore alltså att en tredjedels pension infördes för att också minska tröskeleffekterna i systemets underkant. Utskottet har varit enigt och avstyrkt bifall till motionen. Med det skulle jag kunna låta mig nöja, just nu, om det hade varit så att utskottsmotiveringen hade varit något mera lättolkad. De två sista meningarna i utskottets motivering lyder så här: ”Ett bifall till motionsyrkandet innebär att man frångår kravet på minst hälftennedsättning av arbetsförmågan för rätt till förtidspension.

Generöst i just det här sammanhanget kan ju enbart betyda rörelser i en riktning. Jag medger gärna att om det i praktiken finns en sådan tillämpning som utskottsskrivningen antyder — och så tycks nu vara fallet — har motionen inte samma angelägenhetsgrad som föresvävat oss motionärer. Med utskottets beskrivning av förhållandet synes motionens syfte i någon mån faktiskt vara tillgodosett. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Enligt 1938 års semesterlag tillförsäkrades arbetarna två veckors semester. Tretton år senare, alltså 1951, beslöt riksdagen om tre veckors semester. Tolv år därefter genomfördes fyraveckorssemestern. Om den 1974 tillsatta semesterkommittén nu får som den vill, kommer det att dröja 14 år från 1963, innan vi får fem veckors semester. Det är emellertid ytterst tveksamt om vi får någon femte semestervecka redan 1977. Finansministern har antytt att samhällsekonomin inte skulle tåla en femte semestervecka. Därför borde man kanske skjuta på ikraftträdandet. I varje fall finns i dag ingen garanti för att regeringen framlägger ett förslag i höst. Det finns risk för att kompromissandet kan gå ut över ett mycket viktigt arbetarkrav. Att den femte semesterveckan är en angelägen reform är ställt utom allt tvivel. Utvecklingen inom arbetslivet motiverar en förlängd tid för vila och rekreation. Ökad stress och jäkt, orsakad av arbetsköparnas ständiga jakt på allt högre vinster, medför att den femte semesterveckan omedelbart bör genomföras. Ser man även till andra grupper på arbetsmarknaden, vilka inte har det allra mest slitsamma arbetet men redan har en längre semester än lagstadgade fyra veckor, är fem veckors semester ett rättvisekrav för dem som har tungt och hårt arbete. Krav på en femte semestervecka har framförts i riksdagen av vänsterpartiet kommunisterna sedan 1972. Vi har inte vid något tillfälle fått stöd för vårt krav från något annat parti. Detta skall ses i relation till att det under hela denna tid på arbetsplatserna har funnits en markant majoritet för genomförandet av den femte semesterveckan. Man har betraktat den såsom ett mycket angeläget behov. Riksdagen har i sina avslagsmotiveringar, föreslagna av socialutskottet, först hänvisat till att det skulle vara fråga om en samhällsekonomisk prioritering mellan olika reformer. Sedan semesterkommittén tillsattes 1974, har man hänvisat till denna kommittés arbete. Den skulle framlägga förslag om tidpunkten för genomförandet av den femte semesterveckan. Risken är att denna prioriteringsdebatt fortsätter och att tillgodoseendet av det mycket angelägna kravet på en förlängd semester skjuts framåt ett eller annat år. Som jag ser det går det emellertid inte att glida undan längre. Skall arbetarnas intressen tillgodoses eller inte? Skall man mer lyssna på arbetsköparnas klagolåtar? Det är viktigt att riksdagen försäkrar sig om att regeringen kommer att framlägga ett förslag. Med utskottets nuvarande inställning är frågan helt öppen. Det kan inte heller bli fråga om att prioritera en arbetstidsförkortning i stället för en förlängning av semestern — båda dessa saker är angelägna åtgärder. I det sammanhanget kan återigen påpekas att en femte semestervecka motsvarar bara ca 10 minuters arbetstidsförkortning per dag. Det är därför helt orimligt att ställa de båda sakerna mot varandra. Arbetsköparna klagar över kostnaderna för en semesterreform, men från det hållet har alla reformer som gynnat arbetarna motarbetats. I den motion av herrar Åkerlind och Wennerfors som föranleder dagens behandling av frågan talas det också om att kostnaderna för semesterreformen skall inräknas vid de kommande löneförhandlingarna. Detta är naturligtvis en arbetsköparlinje. Frågan måste ställas, om arbetarna måste köpa sig till vila och rekreation — vila och rekreation från ett allt hårdare och allt mera stressande arbetsliv — genom att avstå från löneökningar. Svaret måste naturligtvis vara nej; det skall de inte behöva göra, utan denna förbättring skall betalas av arbetsköparna, som under årtionden profiterat helt och fullt på arbetarnas insatser. Naturligtvis är inte den femte semesterveckan någon helhetslösning på arbetsproblemen, men tillsammans med avgörande förbättringar av arbetsmiljön och arbetsförhållandena i övrigt är den ett värdefullt bidrag. När nu utskottet behandlat motionen om fem veckors semester har man där alltså inte genom ett riksdagsbeslut velat återförsäkra sig om att man verkligen får förslag till en sådan lag, som kan träda i kraft 1977. I stället föreslår man ett till intet förpliktande uttalande om de åtgärder som regeringen ämnar vidta och som man säger skall göra det ”möjligt” att lagen om den femte semesterveckan kan träda i kraft 1977. Det finns alltså luckor som är öppna för kompromisser och förhalningar. Framför allt är det märkligt att utskottets sju socialdemokratiska ledamöter inte vill garantera att den femte semesterveckan skall träda i kraft 1977. Deras insatser för en förlängd semester inskränker sig till att hänvisa till samhällsekonomiska prioriteringar samt till semesterkommitténs arbete, och när semesterkommitténs arbete är klart — kommittén föreslår 1977 — stannar de vid allmänna uttalanden. Ännu märkligare är att man på socialdemokratiskt håll har så litet kontakt med reaktionen från arbetarna ute på arbetsplatserna. Där protesterar man bestämt mot att behöva uppskjuta denna semester. I många protester talas det om att man inte kan kompromissa här.

Man har samtidigt även den kortaste semestern. Den femte semesterveckan har vi länge väntat på och sett fram emot. Den är även ett jämlikhetskrav. Vi uppmanar därför LO att i överläggningar med regeringen mycket starkt prioritera genomförandet av den femte semesterveckan. Vi satsar många gånger vår hälsa i jobbet. Därför kräver vi ledighet för välbehövlig rekreation.” Jag instämmer till fullo i det uttalandet. Jag tycker det återspeglar den stämning som finns ute på arbetsplatserna och det visar att man där vill ha den femte semesterveckan. Fru talman! I vpk-reservationen till utskottets betänkande ställs förslaget att riksdagen skall anhålla om förslag om en femte semestervecka under 1976, så att den kan bli verklighet nästkommande år. Tyvärr måste jag konstatera att de andra partierna i utskottet inte är beredda att företräda arbetarnas intressen genom att redan nu kräva att regeringen framlägger ett sådant förslag. Det kan bara finnas ett skäl för att inte biträda vpk:s förslag, nämligen att man kalkylerar med att hålla dörren öppen för kompromisser och att skjuta på den femte semesterveckan. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! I den motion som ligger till grund för socialutskottets betänkande 1975/76:26 begär herr Wennerfors och jag att riksdagen hos regeringen skall anhålla om att proposition om en femte semestervecka skall läggas fram för årets riksmöte. 1974 års semesterkommitté framlade under hösten 1975 sitt förslag om en ny semesterlagstiftning. Semesterkommittén hade gjort ett tämligen snabbt arbete sedan den år 1972 tillsatta semesterutredningen avsomnat utan att efterlämna några resultat. I budgetpropositionen bil. 13 står några rader om semesterlagstiftningen. Där sägs att semesterkommittén har lagt fram förslag om fem veckors semester, att regeringen eftersträvar en skyndsam behandling av frågan och att avsikten är att förelägga riksdagen förslag i frågan under år 1976. Krav på en femte semestervecka har vid flera tillfällen framförts från arbetstagarsidan. Många har redan en längre semester, och det är ett rättvisekrav, tycker jag, att arbetstagarna genom lagstiftning tillförsäkras mer likformiga semestervillkor. Förutom att en femte semestervecka införs anser jag det vara särskilt viktigt att all arbetad tid blir semestergrundande. Trots att det i budgetpropositionen angivits att regeringen eftersträvar en skyndsam behandling av frågan fanns den inte med i propositionsförteckningen i vintras. Det var med anledning av detta herr Wennerfors och jag väckte motionen, där vi alltså föreslår att förslag skall läggas fram inför årets riksmöte. Vi har nu genom utskottsbehandlingen fått en redovisning för regeringens handlande. Enligt den redovisningen är det meningen att en proposition skall kunna föreläggas riksdagen under senare delen av året. Det är alltså avsikten, och ingenting annat har framkommit. Men det är allmänt sett olyckligt att lagförslag, som avses träda i kraft omedelbart efter kommande årsskifte, skall behandlas av riksdagen under hösten. Det blir ofta för kort tid för anpassning. Särskilt kan detta naturligtvis sägas om stora frågor, och semesterlagstiftningen är ju en stor fråga. När det gäller en utökad semesterrätt är det inte heller bara en fråga om anpassning till själva lagstiftningen, utan det måste också finnas ett ekonomiskt resursutrymme för reformen. Semesterkommittén beräknar kostnaderna för reformen till ca 2". av lönesumman. Eftersom ungefär en fjärdedel av de anställda redan nu har 25 dagars semester eller mer är det emellertid mycket troligt att det inte blir ens en 2-procentig kostnad. Men just för att underlätta en anpassning även på kostnadssidan hade det varit bra, om beslut hade kunnat fattas redan nu i vår. Som det redovisas i betänkandet pågår dock arbete i departementet för att få fram en lagrådsremiss, som efter lagrådsgranskning skall ligga till grund för en proposition. Under dessa förhållanden kan ett särskilt uttalande från riksdagens sida inte anses nödvändigt. Det är också vad jag har sagt i det särskilda yttrandet. Men eftersom detta var den enda motionen i år angående semesterfrågor har herr Hagberg i Borlänge passat på tillfället att skriva en reservation med anledning av moderatmotionen. Kommunisterna har ju utnyttjat alla tillfällen att svärta ned arbetet som sådant, arbetsgivarna och fackföreningsrörelsen. Både arbetsgivare och anställda gör stora gemensamma ansträngningar för att förbättra situationen i arbetslivet. Men den beskrivning som herr Hagberg presterat är en obefogad nedsvärtning av fackföreningsrörelsen, när herr Hagberg säger att förhållandena i arbetslivet blivit allt sämre i ett läge där fackföreningarna har fått mer och mer att säga till om på arbetsplatserna genom både lag och avtal. En del av skrivningen i den kommunistiska reservationen har alltså egentligen ganska litet med semesterfrågan att göra. Även yrkandet — att riksdagen med anledning av motionen skall begära proposition om ny semesterlag — tycker jag är överflödigt i det läge som vi nu befinner oss i och som redovisas i betänkandet.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
Fru talman! Kanske herr Åkerlind känner sig litet illa berörd av att jag har tagit tillfället i akt och reserverat mig i anledning av herr Åkerlinds motion. Nu är det så att vi faktiskt trodde att det var klart att en femte semestervecka skulle genomföras 1977. Men när landets finansminister går ut och ställer frågan om den verkligen skall bli av eller inte, är det klart att arbetarna blir oroliga. Det uttalande som jag här läste upp visar att ar betarna är oroliga och undrar om det skall bli ett förslag eller inte. Då tycker jag naturligtvis att det är riksdagens sak att bestämt säga ifrån att det här förslaget skall komma och att man inte skall lämna några luckor öppna. Fackföreningsrörelsen, som jag har varit med och kämpat i under många år och där jag fortfarande är med, är i underläge gentemot arbetsköparintressena. Arbetsköparna har genom sitt ägande av produktionsmedlen möjligheter att förvanska produktionen på ett sådant sätt att stressen och jäktet ökas. Det är ett faktum. Titta bara på hur sjukskrivningarna ökar! Orsaken till sjukskrivningarna är att det är alltmer stress i arbetslivet. Herr Åkerlind skriver också i sin motion att arbetslivets villkor ställer större krav och är hårda. Därför behöver man längre vila och rekreation. Men det kan inte vara den enda åtgärden. Det är ingen nedsvärtning av fackföreningsrörelsen. Det är i stället så att fackföreningsrörelsen kanske på ett helt annat sätt måste ta itu med den takt som arbetarna tvingas hålla i dag. Men jag tror att det är viktigt att riksdagen — om det är dess mening att man skall ha en femte semestervecka nästa år — säger ifrån att så skall det vara och att man helt avvisar den diskussion som finansministern har tagit upp. Därför har jag reserverat mig för ett sådant förslag. Jag tycker också att herr Åkerlind äntligen skulle kunna instämma i det. Han har ju gått ännu längre än vad regeringen en gång förutsatte — han ville att vi skulle besluta under innevarande riksmöte, som slutar i och med denna vårsessions slut.
Fru talman! Herr Hagberg i Borlänge får säga vad han vill, men jag anser att den skrivning som han har presterat är ett angrepp på fackföreningsrörelsen och ett försök till nedsvärtning av den. Jag är också medlem av LO, liksom herr Hagberg, och det är med den rätten jag anser mig kunna säga det. Herr Hagberg tar i sin replik upp orsaken till den ökade sjukfrånvaron. Det finns ju möjlighet för herr Hagberg att rösta på den moderata motion som kommer att behandlas senare i år och som föreslår att man skall undersöka orsakerna till detta problem. När jag hör herr Hagbergs resonemang om hur väl ställt arbetsgivarna i Sverige har det och hur mycket pengar det finns att ta där är jag verkligen förvånad över att herr Hagberg inte har gått över och blivit arbetsgivare.
Fru talman! Nu är det ju inte alla förunnat att bli arbetsköpare — det fordras också ett visst kapital för det. Det är ett litet fåtal som kan bli arbetsköpare i det här landet, och jag tycker också att det är helt felaktigt att några skall inneha kapitalet. När det gäller angreppet på fackföreningsrörelsen, som herr Åkerlind talar om, så är ju inte fackföreningsrörelsen själv särskilt blyg när det gäller att kritisera arbetsförhållandena. Vi har fått rapporter från Fabriksarbetareför bundet och vi har fått rapporter från LO som säger att förhållandena inte är de allra bästa på arbetsplatserna. Dessutom kan jag kvittera herr Åkerlinds önskan att få se mig rösta på hans motion med att säga att även vpk har en motion som, om den bifölls, på ett effektivt sätt skulle minska stressen och jäktet på arbetsplatserna. Jag hoppas att herr Åkerlind ställer upp och röstar på den motionen, där vi säger att fackföreningsrörelsen borde ha möjlighet att avbryta ackordsarbete och stressande arbeten över huvud taget, så att det inte behöver bli effekter i form av sjukskrivningar och liknande.
Fru talman! Jag har inte sagt att förhållandena är idealiska på arbetsplatserna. Herr Hagberg i Borlänge vill ge sken av att jag menar att förhållandena är bra och att ingenting kan förbättras. Det menar jag inte. Det finns naturligtvis mycket att göra fortfarande. Men jag menar att det är en nedsvärtning av både arbetsgivarsidan och fackföreningsrörelsen när man vill påstå att förhållandena nu är sämre än de har varit tidigare. Det är fel.
Fru talman! Eftersom debatten har pågått en stund och vi är så gott som eniga inom utskottet kan jag egentligen inskränka mig till att yrka bifall till utskottets hemställan i denna fråga. Det brukar ju anses angeläget att de fackliga organisationerna får uttala sig om hur det tillgängliga resursutrymmet vid förhandlingar skall utnyttjas. LO:s remissyttrande kom till departementet i går, och de andra fackliga organisationerna har ännu inte svarat. Det är ju rimligt att man inom departementet får läsa remissyttrandena, om det skall vara någon mening med att inhämta sådana, innan vi fattar beslut i riksdagen. Det finns ingen anledning för riksdagen att bifalla reservationen, och jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag tycker att socialdemokraterna i utskottet glider undan den här frågan alltför lättvindigt. Det råder väl inget tvivel om att de som finns ute på arbetsplatserna i dag önskar en femte semestervecka och är djupt oroade. Konsekvensen av vad herr Nilsson i Växjö säger är ju att vi får avvakta och se, om det blir någon femte semestervecka nästa år, och att det är fråga om att de arbetare som skall jobba under avtalen skall göra en sådan prioritering att de avstår från löneökningar för att få en längre semester. Är det den prioriteringen som herr Nilsson i Växjö vill vara med och göra, att man skall avstå en del av löneökningen för att få en längre semester? Det rör sig ju om en längre semester som man behöver för att arbetslivets villkor är så hårda i dag. Jag undrar om man går ut till arbetarna och säger: Ni skall avstå pengar i lönekuvertet därför att ni har så hårt arbete. Jag tror inte det kan vara en riktig uppläggning. Dessutom tycker jag inte att det skulle vara så svårt att ha en rakryggad hållning i den här frågan.
Fru talman! Vi tycker ju från vår sida att det är de fackliga organisationerna och inte riksdagen som skall prioritera i de här frågorna. Därefter fattar riksdagen beslut. Vi har samma tilltro till regeringen i dag som vpk hade i januari, för vpk har inte väckt någon motion i detta ärende utan har hängt sig på en moderatmotion och med den som utgångspunkt avgivit en reservation. I januari var det här inte någon intressant fråga för vpk, men i dag är man intresserad av frågan.
Fru talman! Nu är det så att det är en socialdemokratisk finansminister som dragit upp denna debatt och skapat oro. Det är inte vpk. Och när en socialdemokratisk finansminister säger att man kanske måste skjuta på den femte semesterveckan, så skapar det oro på arbetsplatserna. Jag tycker att det också skulle skapa oro hos herr Nilsson i Växjö, men det gör det tydligen inte. För att försäkra sig om fem veckors semester 1977 måste man ju fatta något slags beslut nu, och då kan man väl beställa ett förslag till hösten 1976. Jag tycker inte att det vore någon svår sak, om man är överens om att man inte här skall kompromissa. Men vad som döljer sig bakom tillvägagångssättet är väl att man är beredd att kompromissa och därför inte vill skriva fast sig i denna fråga. Det är väl det som gör att man inte vill uttala sig bestämt.
Fru talman! Det står klart utsagt i utskottets betänkande att vi litar på regeringens besked i budgetpropositionen, att förslag kommer att framläggas under 1976. Jag vill fråga om herr Hagberg i Borlänge inte tycker att de fackliga organisationerna skall ha någon möjlighet att uttala sig om hur resursutrymmet skall prioriteras. I så fall har vi inte alls samma uppfattning. Jag tycker nämligen det.
Fru talman! De fackliga organisationerna är väl inte bara LO:s sekretariat. Jag har här läst ett uttalande från en lokal facklig organisation, och en mängd sådana organisationer är oroade i dag. Vi kan inte säga att LO:s sekretariat skall göra resursbedömningen. Den frågan har inte varit ute på remiss. Men alla de remissvar som hittills inkommit till LO har klart talat för att man snabbt vill ha en femte semes tervecka. Jag tycker att det borde vara vägledande också för herr Nilsson i Växjö. Nu har emellertid utskottet inte skrivit så alldeles klart. Som en konsekvens av vad regeringen skall göra skriver utskottet nämligen som slutmening i näst sista stycket: ”Därigenom blir det möjligt att låta den nya lagen träda i kraft vid årsskiftet.” Ja visst blir det möjligt. Men det skrivna säger ju ingenting om att det skall göra det. Och det är just ordet möjligt som öppnar vägen för att göra som man vill — efter valet.
Fru talman! Jag har väl ungefär samma anknytning till arbetsmarknaden som herr Hagberg i Borlänge, och jag besöker ofta våra medlemmar. Då har jag kunnat konstatera att de liksom tidigare sätter stor tilltro till de fackliga organisationernas möjligheter att driva medlemmarnas frågor på ett riktigt sätt. Och medlemmarna hyser tilltro också till den andra delen av arbetarrörelsen, alltså det socialdemokratiska partiet. Rösterna i de val som f. n. pågår i facket visar ju också att det är på det sättet. Våra medlemmar litar på att så snart som möjligheter ges under detta år kommer en proposition om fem veckors semester enligt förslaget i semesterkommitténs betänkande.

Fru talman! Jag talar här på utskottets vägnar. Och vi har sagt att vi har inhämtat uppgifter om att regeringen ämnar framlägga en proposition under 1976 års riksdag.

Fru talman! Kulturutskottet har behandlat en motion från Gävleborgsbänkens centeroch folkpartiriksdagsmän med yrkande att naturvårdsverket eller en särskild beredning skall få i uppdrag att med förtur ta upp planeringen av de primära rekreationsområdena kring nedre Dalälven och Mellanljusnan. Utskottet avstyrker motionsyrkandet under motivering att ett bifall skulle strida mot grundtanken om en samlad och samordnad bedömning av de anspråk som ställs från olika håll i detta hänseende. Jag kan förstå utskottets ställningstagande. Man vill ha ytterligare underlag för att göra en samlad bedömning av de olika anspråken. Men jag vill framhålla motionens syfte att åtgärder skall vidtas så att vi snarast får fram underlag för en sådan samlad bedömning. Det är mycket angeläget att någonting händer. Vi är givetvis i våra trakter till freds med att områdena kring Mellanljusnan och Dalälven har klassificerats som områden av riksintresse. De har således ett särskilt värde, inte bara för invånarna på orten utan för de människor i hela vårt land som söker rekreation. Men det är angeläget att man nu snabbt kan dra nytta av denna klassificering. Fritiden ökar, och vi behöver ytterligare alternativ att erbjuda dem som söker sig ut i naturen för rekreation. Samtidigt har frågan sysselsättningspolitisk betydelse. Ett utnyttjande av dessa områden skulle ge ett inte obetydligt tillskott i sysselsättningen, och " det är känt för kammarens ledamöter från tidigare debatter att sysselsätt ningsfrågorna särskilt i Ljusdalsområdet är mycket angelägna. Vi har i motionen påpekat att de nämnda områdena skulle vara lämpliga som försöksobjekt. Jag skulle vilja rekommendera de organ som får uppgiften att gripa sig an med planeringen av de aktuella rekreationsområdena att försöksvis börja med här aktualiserade områden för att få erfarenhet för det fortsatta arbetet. Statsmakterna har givetvis också ett ansvar för den klassificering som de har gjort, för att den leder till avsett ändamål och kommer att utnyttjas. Om ingenting händer kan klassificeringen vara till hinder för övrig planering. Denna kan bli vilande i avvaktan på den övergripande planeringen som är av riksintresse. Det kan innebära en handlingsförlamning för berörda orter, och detta måste enligt min mening ovillkorligen förhindras. Denna fråga behandlades i riksdagen i december förra året, och det beslöts då att en särskild beredning skulle tillsättas med uppgift att som samordnande och rådgivande organ följa planeringen av de primära rekreationsområdena. Vi som lever och verkar i eller nära ifrågavarande områden har givetvis stora förväntningar på den insats som en dylik nämnd kan åstadkomma. Enligt vad jag erfarit har en sådan nämnd ännu inte tillsatts, vilket jag tycker innebär onödigt dröjsmål, men det är att hoppas att tillsättningen sker den närmaste framtiden. Fru talman! Det är inte mycket mening i att yrka bifall till motionen mot ett enhälligt utskott, men jag vill uttala förhoppningen att naturvårdsverket nu tar upp de primära rekreationsområdena till planering och ser till att arbetet kommer i gång. Jag hoppas också att beredningsnämnden snart blir tillsatt och att den prövar möjligheten att försöksvis gripa sig an de primära rekreationsområdena, inom Mellanljusnan och södra Dalälven, inte minst med tanke på behovet av sysselsättning i de berörda områdena.

Fru talman! Herr Bergqvist har frågat mig, för det första, om jag vill ge en översikt av regeringens planer för att reformera företagens redovisning och revisorernas ställning i företagen, och för det andra, om jag är beredd att föreslå att länsstyrelse eller annat samhällsorgan skall få rätt att utse minst en revisor i varje företag med skyldighet att ha revisor. En tillförlitlig offentlig redovisning och revision är av största betydelse för samhällets och de anställdas möjligheter att få en korrekt information om företagens ekonomiska förhållanden. Under senare tid har en rad åtgärder vidtagits för att bättre anpassa lagstiftningen på redovisningsområdet till de föreliggande informationsbehoven. En sådan målsättning präglar den nya aktiebolagslagen som träder i kraft den 1 januari nästa år. Antalet aktiebolag som är skyldiga att ha kvalificerad revisor kommer då att öka avsevärt. Den nya lagen medför också en utvidgning av revisorernas arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet och en skärpning av reglerna om revisorsjäv. De nya redovisningsbestämmelserna, som har samordnats med den föreslagna nya bokföringslagen, ställer vidare krav på att bolagen skall tillämpa en väsentligt öppnare redovisning än som f.n. krävs. En liknande modernisering av bestämmelserna om årsredovisning och revision i ekonomiska föreningar kommer att företas i samband med den allmänna översyn av föreningslagen som f. n. pågår inom justitiedepartementet. De aktuella reformsträvandena inriktas också på att utsträcka skyldigheten att lämna offentlig årsredovisning och att anlita revisor till fler företagsformer. 1974 års bolagskommitté har i uppdrag att utforma regler om redovisningsplikt och revision för företag av typen handelsbolag, enskild näringsidkare och rörelsedrivande stiftelse. Frågan om i vilken utsträckning stiftelse som inte driver rörelse skall underkastas regler om bokföringsplikt och revision prövas av stiftelseutredningen. I proposition 1975:104 med förslag till ny bokföringslag m.m. framhöll jag att löntagarna ofta har intresse av att en separat redovisning görs beträffande olika produktgrupper eller driftsställen. Frågan om en sådan differentierad bokföring i vissa större företag övervägs f.n. inom justitiedepartementet. Kritiken mot den nuvarande ordningen för utseende av revisor går ut på att revisorerna knappast kan få den oberoende ställning som krävs för att de skall kunna ge en opartisk och fullödig information om de reviderade företagen. Jag kan i princip hålla med om att systemet med bolagsstämmovalda revisorer inte är helt förenligt med kravet på revisorernas självständiga ställning. Bedömningen av om man bör införa ett system med offentliga revisorer är emellertid beroende bl.a. av vilket utbyte ett sådant system kan väntas ge ur informationssynpunkt. Hur stort utbytet blir beror i sin tur på vilka uppgifter de offentliga revisorerna skall ha. De offentliga revisorerna som f. n. finns i banker och försäkringsbolag utför inte någon separat revision utan bildar tillsammans med övriga revisorer ett kollektiv som gemensamt utför revisionen. Inte heller samarbetsutredningens förslag innebar några förändringar med avseende på revisorernas uppgifter och revisionsarbetets inriktning. Om den offentlige revisorns granskning och rapporteringsskyldighet i enlighet med det förslaget skulle överensstämma med övriga revisorers är det tveksamt om den förordade reformen verkligen på ett meningsfullt sätt skulle öka den information som nu lämnas ut om företagen. Revisorerna är i allmänhet ytterst försiktiga med att offentligt anföra kritiska synpunkter utöver vad som obligatoriskt måste framgå av revisionsberättelsen. Särskilt gäller detta om iakttagelser vid förvaltningsrevisionen. I stället brukar revisorerna under hand framföra påpekanden till bolagsledningen. Enligt min mening har revisorerna därvidlag visat en alltför stor försiktighet. I förslaget till aktiebolagslag framhöll jag att revisionsberättelsen med tiden kommer att återspegla en fördjupad och utvecklad förvaltningsrevision, eftersom revisorernas granskning skall ha den omfattning som god revisionssed bjuder. På den punkten bör man emellertid, som jag framhöll i nyssnämnda lagstiftningsärende, t. v. avvakta utvecklingen i praxis. Frågan om offentliga revisorer har hittills fått stå tillbaka för andra lagstiftningsalternativ när det gäller att lösa insynsfrågorna. Ett sådant alternativ utgör systemet med styrelserepresentation för samhället och de anställda. Förslag om en utökad samhällsrepresentation i affärsbankerna behandlas f. n. av riksdagen. Under våren kommer regeringen att ta ställning till det inom industridepartementet upprättade förslaget till en utbyggnad av den offentliga styrelserepresentationen inom andra företagsformer. Industriverket har föreslagit att rätten till arbetstagarrepresentation i företagens styrelse skall utvidgas. Denna fråga liksom den framtida utformningen av informationssystemet företag-samhälle övervägs f. n. av regeringen. Det förslag till lag om medbestämmanderätt i arbetslivet som regeringen inom kort kommer att förelägga riksdagen har också stor betydelse i sammanhanget. Lagförslaget kommer att innehålla bestämmelser om editionsplikt och primär informationsskyldighet, vilka går ut på att arbetsgivaren skall vara skyldig att lämna arbetstagarparten i princip fullständig tillgång till skriftlig och muntlig information av betydelse för verksamheten. Jag vill slutligen också erinra om den överenskommelse om ekonomikommitté och arbetstagarkonsulter som ingåtts mellan Svenska arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen och Privattjänstemannakartellen. Överenskommelsen, som trädde i kraft den 1 april 1975, innehåller en utförlig reglering av formerna för ett samarbete mellan partsrepresentanterna, vilken skall tillförsäkra arbetstagarna fullgod insyn i det enskilda företagets ekonomiska förhållanden. Jag vill i detta sammanhang särskilt peka på en bestämmelse som säger att företagsledningen på begäran av arbetstagarledamöterna i ekonomikommittén skall anmoda företagets revisorer att medverka i kommittén resp. arbetstagarkonsultens arbete. Av vad jag här anfört framgår att det f. n. pågår ett intensivt reformarbete där men med olika medel och metoder söker tillförsäkra samhället och de anställda en fullgod insyn i företagen. Enligt min mening kan det vara klokt att avvakta de praktiska erfarenheterna av detta reformarbete innan man beslutar om att bygga upp ytterligare ett informationssystem. Jag är därför inte beredd att för dagen ta ställning till frågan om det bör införas ett system med offentliga revisorer i företagen.

Fru talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min interpellation. Handelsministern redovisade många positiva ting: vi ökar antalet aktiebolag som måste ha kvalificerad revisor, vi utvidgar revisorernas arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet, reglerna om revisorsjäv skärps och bolagen måste tillämpa öppnare redovisning. Dessa nya bestämmelser för aktiebolag skall spridas även till andra företagsformer. Vi har fått en värdefull redogörelse över det omfattande reformarbete som är på gång och vad vi kan vänta från utredningar. Men mitt i denna sjudande reformverksamhet finns det en fråga som jag tror måste lyftas fram till en mer allmän debatt. Och den gäller att revisorerna i praktiken utses av dem som de skall kontrollera. En personlig upplevelse har gjort ett mycket starkt intryck på mig. Jag träffade en gammal bekant som jobbat som företagsrevisor i flera år. Han sade: Jag har slutat som revisor, Som revisor ställdes jag ofta i besvärliga samvetskonflikter — skulle jag tiga inför transaktioner som visserligen kunde vara till fördel för aktieägarna men som var mycket tvivelaktiga gentemot samhället? Jag visste hela tiden att om jag protesterade och kom med invändningar skulle jag göra mig omöjlig. Det skulle sprida sig i affärskretsar, och jag skulle inte få bra jobb i fortsättningen. Nu har jag inte underlag för att påstå att det fallet är typiskt, men nog blir man upprörd när man hör sådant här. Och nog ställer det på sin spets det orimliga i att revisorerna utses av dem som de är satta att kontrollera.

Detta kan nämligen leda till att revisorerna trots allt blir benägna att inte vid sin granskning stöta sig med de aktieägare som representerar stämmomajoriteten. Detta skulle kunna tala för att uppgiften att utse revisorer eller åtminstone en av revisorerna borde läggas på något utomstående organ.” I principfrågan är vi alltså överens. Den nuvarande ordningen är principiellt olämplig, och mycket tyder på att den även i praktiken är olämplig. Men hur förverkligar vi principen i praktiken? De etablerade revisorerna vill tydligen inte att länsstyrelsen skall lägga sig i hur deras jobb fördelar sig mellan olika företag. Olika företag ger olika arvoden och revisorerna vill inte att de skall kunna påverka deras inkomster. I ledande affärskretsar tycker man inte heller att samhället skall lägga sin näsa i blöt. Till det kommer att revisorerna i allmänhet har ett gott anseende. De anses vara hederliga människor som håller på sin integritet. Och genom att det f.n. är brist på kvalificerade revisorer så har de även på det sättet en rätt stark ställning. Men man kan aldrig bortse ifrån att det i praktiken kan uppstå situationer där det hade varit bra om revisorerna inte hade varit utsedda av dem som de skall kontrollera. Samarbetsutredningen sade följande: ”Med all respekt för det sätt på vilket åtskilliga revisorer utför sina uppdrag kan det dock sägas att revisorer i dag inte har den oberoende ställning som krävs för att de skall kunna ge fullödig information om de reviderade bolagen. Ägarspridningen och bolagsstämmornas alltmer formella karaktär medför bl.a. att revisorerna om inte formellt så dock i praktiken många gånger utses av dem vilkas verksamhet de skall utöva tillsyn över, nämligen styrelsen och verkställande direktören. Detta förhållande kan enligt utredningens mening i tillspetsade situationer inte erbjuda tillräckliga garantier för opartiskhet och konstruktiv revision.” Det är ju dessutom så att vi inte är helt nöjda med revisorernas nuvarande verksamhet. Handelsministern säger ju också i sitt interpellationssvar att revisorerna i allmänhet är ytterst försiktiga med att offentligt anföra kritiska synpunkter utöver vad som obligatoriskt måste framgå av revisionsberättelsen. Särskilt gäller detta vid förvaltningsrevisionen. I stället brukar revisorerna under hand framföra påpekanden till bolagsledningen. Enligt handelsministerns mening har revisorerna därvid visat en alltför stor försiktighet. Som jag ser det begränsas granskningen f.n. starkt till de företagsekonomiska synpunkterna. Det är aktieägarnas och fordringsägarnas intressen som står i förgrunden. Men det viktigaste med företagens verksamhet är den betydelse som de har för de anställda, för orten och regionen och för samhället i stort. Även om dessa större aspekter i huvudsak får anläggas av andra än revisorerna skall man inte bortse från att ett värdefullt bidrag kan lämnas av revisorerna. Inte minst bör det gälla frågor om hur företagen efterlever skattelagarna. Vad som här är viktigt är att revisorerna inte bara uppmärksammar åtgärder som är direkt olagliga utan också sådana åtgärder som uppenbart måste strida mot avsikten med lagarna. Vi håller nu på och bygger ut taxeringskontrollen. Den börjar bli rätt effektiv, det har många företag fått uppleva. Och det är naturligtvis inte fråga om att företagsrevisorerna skall ersätta den vanliga taxeringsrevisionen. Men på ett år företas många många miljarder transaktioner i svenskt näringsliv. Därför behöver taxeringskontrollen stöd av signaler som kommer inifrån företagen. Och där kan revisorerna spela en helt annan roll än de gör i dag. Jag vill citera kammarrätten i Stockholm. Den har uttalat att revisorn ”rimligen har långt bättre förutsättningar än den nuvarande taxeringskontrollanten, innan denne utfört en närmare granskning eller tillgripit en sådan åtgärd som en taxeringsrevision, att ha en uppfattning om huruvida skattelagarna efterlevs när inkomstskattedeklarationen upprättats”. Även mot den bakgrunden vore det naturligt att länsstyrelsen fick utse revisor. Handelsministern säger i svaret att eftersom det händer så mycket i fråga om insyn och öppen redovisning ”kan det vara klokt att avvakta de praktiska erfarenheterna av detta reformarbete innan man beslutar om att bygga upp ytterligare ett informationssystem”. Jag har förståelse för den synpunkten. Men just den här frågan om vem som skall utse de nuvarande revisorerna och att ge dem en självständigare ställning gentemot bolagsstämman innebär ju inte att man bygger upp ett nytt system utan att man förbättrar det system som vi har i dag. Och skulle det vara så omöjligt att införa en regel som säger ungefär så här: Om en bolagsstämma i fortsättningen inte vill omvälja en revisor, skall länsstyrelsen anvisa en ny. Att man inte vill välja om kan ju bero på avsägelse eller på att man förlorat förtroendet för revisorn. Då får länsstyrelsen anvisa någon av de nu verksamma revisorerna eller någon av de nya som eventuellt kommer fram. Jag tror att det är viktigt att denna fråga tas upp till allmän debatt. Det är därför jag har väckt den här interpellationen. För det är ju inte bara fråga om vad man tycker bland vissa etablerade revisorer och vad man tycker i ledande affärskretsar. Detta är en allmän angelägenhet, och den bör diskuteras från de utgångspunkterna.

Fru talman! På detta område skulle herr Bergqvist gärna se ökad aktivitet från vår sida. Men jag tror att herr Bergqvist och jag kan vara ense om att den debatt som nu utspinner sig mellan oss båda egentligen bara är en belysning av att vi lever i en brytningstid när det gäller synen på företagen. I stort sett är våra aktiebolag och ekonomiska föreningar uppbyggda efter den synen på företagen som innebär att hela regelsystemet är företagsekonomiskt inriktat. Företagens uppgift är att tjäna kapitalägarnas intressen. Det är grundtanken i det nuvarande systemet. I realiteten ser vi på företagen på ett annat sätt, framför allt kanske när det gäller stora företag men över huvud taget när det gäller företag av någon betydelse för sysselsättningen och konsumenterna, nämligen att företagen har en vidare uppgift och ett vidare ansvar — ett ansvar gentemot konsumenterna, ett ansvar gentemot samhället och ett ansvar gentemot de anställda. Det är naturligtvis en rätt revolutionerande förändring i synen på företagen. Denna förändrade syn kommer inte att ge utslag i ett svep. Vi har i överensstämmelse med våra traditioner valt att pröva oss fram, delvis på olika vägar samtidigt. Genom gigantiska reformer på arbetsrättens område kommer i framtiden löntagarna att få spela en helt annan roll och därmed löntagarintressena att tillvaratas på ett annat sätt inom företagen — när tankegångarna i § 32-utredningen har förverkligats. Genom systemet med styrelserepresentanter för de anställda och genom avtalet om ekonomikommittéer och arbetstagarkonsulter får vi också en förstärkning av löntagarintressena. När det gäller företagens ansvar gentemot samhället och gentemot konsumenterna i gemen är vi inte lika avancerade i vårt reformarbete, men som herr Bergqvist vet lika väl som jag har vi också där gjort en liten början genom systemet med styrelserepresentanter för de anställda i vissa fall. Den försöksverksamhet som nu pågår är föremål för omprövning, och utredningen kommer med all sannolikhet att leda till ett utvidgat förslag, som industriministern kommer att förelägga riksdagen längre fram. Jag ser hela debatten om frågan om offentliga revisorer som ett inslag i den vidare debatten om företagens nya roll i samhället. Jag vet inte om man vinner något på att parallellt med allt det övriga reformarbete som vi bedriver också forcera denna fråga. Jag är inte så övertygad om att det blotta faktum att man byter ut den instans som skall utse revisorer kommer att medföra de förändringar som vi kanske skulle vilja se. Det är måhända inte ens en så revolutionernade förändring om man låter länsstyrelsen i stället för bolagsstämman utse en eller flera revisorer. Fortfarande kommer revisorernas uppgift att vara densamma som i det gamla systemet: en företagsekonomisk granskning, inriktad på att företaget skall ge vinst — låt vara att revisorerna skall, åtminstone i vissa avseenden, beakta också andra intressen än kapitalägarnas. Fortfarande har vi samma kår av revisorer att vända oss till, och fortfarande har vi samma tradition och samma yrkesmönster bland revisorerna att räkna med. Jag tror alltså inte att några underverk står att åstadkomma genom att forcera just den här frågan om offentliga revisorer. Men som herr Bergqvist hörde av svaret är min inställning i och för sig inte negativ, utan jag vill bara vila litet, till dess jag har sett resultat av det övriga reformarbetet.
Fru talman! Man kan lägga in olika saker i begreppet offentliga revisorer. För några år sedan tänkte jag mig att något mycket mer och mycket större skulle kunna åstadkommas av offentliga revisorer än jag tror i dag. Det har naturligtvis att göra med hela det reformarbete som handelsministern här har beskrivit. Man har hittat andra lösningar, och därför kan offentliga revisorer naturligtvis inte göra underverk, som handelsministern säger. Reformarbetet när det gäller insyn, kontroll och samhällets inflytande på företag måste framför allt gå andra vägar. Men då kommer jag tillbaka till att det här inte är fråga om att bygga upp något nytt informationssystem utan att helt enkelt förbättra det system av företagsrevision som vi i dag har. Handelsministern säger att det inte är något stort och revolutionerande att byta en instans mot en annan. Nej, det är helt riktigt, och därför vore det kanske inte så märkvärdigt om man lät länsstyrelsen komma in när ett företag inte omväljer sin revisor. Det skulle leda till att revisorernas ställning stärktes på litet längre sikt. Det skulle leda till att man kommer bort från det helt orimliga förhållandet att de som skall kontrolleras själva utser kontrollanten. Speciellt djuplodande undersökningar om hur man tekniskt skulle gå till väga skulle inte heller behövas. Jag är medveten om att detta bland revisorerna själva är en känslig fråga och att man kan diskutera om det borde vara länsstyrelsen eller kommerskollegium som skulle utse dem.

Fru talman! Herr Bergqvist har frågat industriministern vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att viktiga allmänintressen effektivt skall kunna hävdas då stora företagsköp eller nedläggningar aktualiseras i näringslivet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag delar helt uppfattningen att det är angeläget att löntagarna får ökat inflytande i frågor som rör företagens skötsel och utveckling. Som också påpekats i interpellationen har åtskilliga åtgärder i den riktningen vidtagits under senare år. Arbetet härpå kommer att fortsätta. Av särskild betydelse blir den arbetsrättsliga reform som riksdagen kommer att besluta i år. Av intresse för de problem herr Bergqvist tar upp är också de frågor om utvidgad styrelserepresentation för samhället och för de anställda som regeringen f.n. överväger. I interpellationen pekas särskilt på frågan hur det allmännas intresse skall kunna tillvaratas då företagsköp äger rum. Det lagstiftningsarbete som jag nyss nämnde har stor betydelse även för den frågan. Jag kan också peka på att problemet behandlas av utredningen rörande översyn av konkurrensbegränsningslagen. Som framhållits i interpellationen har frågan tagits upp i en promemoria, som publicerades av justitiedepartementet under 1974. Avsikten med promemorieförslaget var att få till stånd en i viss mån provisorisk lösning i avbidan på att arbetsrättskommittén och utredningen för översyn av konkurrensbegränsningslagen slutförde sitt arbete. På begäran av arbetsmarknadens parter utsträcktes emellertid remisstiden för att arbetsmarknadsparterna skulle få möjlighet att lösa frågan förhandlingsvägen. Dessa förhandlingar drog ut på tiden och har nyligen strandat. Med anledning härav har vissa remissinstanser beretts tillfälle att avge slutgiltigt remissyttrande senast den 1 mars i år. Ärendet kommer nu att på sedvanligt sätt beredas i justitiedepartementet. Det blir då tillfälle att överväga vilka åtgärder som kan bli aktuella med hänsyn till remissutfallet och det lagstiftningsarbete som sker i annat sammanhang. Ett förslag i ämnet kommer att läggas fram senare i år.

Fru talman! Jag tackar handelsministern även för detta interpellationssvar. Med stor tillfredsställelse hälsar jag beskedet att regeringen kommer att föreslå ökad kontroll vid stora företagsköp. Om vi redan i dag hade haft en lag av den typ som föreslås i justitiedepartementets PM från 1974, hade det varit möjligt att på ett effektivt sätt bevaka samhällsintressena vid exempelvis den föreslagna fusionen mellan NK-Turitz och Åhléns. För det första hade man då kunnat göra en allsidig prövning av om fusionen över huvud taget borde komma till stånd. Om man då gjort bedömningen att det utifrån allmänna intressen inte varit önskvärt med en sammanläggning, hade man på ett smidigt sätt kunna avstyra det hela. Om man för det andra vid prövningen i stället hade kommit fram till att övervägande skäl talar för en fusion, hade samhället ändå haft en förhandlingsposition. Man hade kunnat ställa villkor för i vilken takt sammanläggningen borde ske och för sysselsättningen i de kommuner som nu riskerar att drabbas ganska hårt. Genom de långdragna förhandlingar om fusionskontroll som har ägt rum mellan arbetsmarknadens parter har värdefull tid gått förlorad. Likaså har vi missat chansen till en genomgripande prövning på ett tidigt stadium av en del viktiga företagsköp. De skäl som den av arbetsmarknadens parter tillsatta arbetsgruppen anför till att förhandlingarna har misslyckats finner jag beklagliga. Man säger att det inte är tekniskt möjligt att enbart genom kollektivavtal reglera frågan. Nr 76 Köp av aktier på börsen kan inte regleras genom avtal mellan arbetsmark Fredagen den nadens parter. Men detta är klart redan på förhand. Det behövs inga för 5 mars 1976 handlingar under nästan två år för att komma fram till någonting sådant. I Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att Arbetsgivareföreningen har Om ökat allmänt förespeglat löntagarorganisationerna en vilja till eftergifter som i praktiken — inflytande vid större inte finns. Därför är det viktigt att regeringen tar initiativet. Jag är nöjd = företagsöverlåtelser med handelsministerns besked och hoppas att förslag kan komma snabbt. — m.m.

Herr talman! Fru Frenkel har frågat om regeringen ämnar föreslå att den obligatoriska smittkoppsvaccinationen av barn avskaffas. Det av Världshälsovårdsorganisationen ledda arbetet att bekämpa smittkopporna har givit mycket snabba resultat. Under senare hälften av år 1975 har endast ett mindre antal smittkoppsfall uppträtt i avsides belägna delar av Etiopien och Bangladesh. I Bangladesh har inget nytt fall konstaterats under de senaste månaderna. Utvecklingen på området har föranlett bl.a. USA, Storbritannien och Förbundsrepubliken Tyskland att upphöra med allmän obligatorisk ympning. Med hänsyn till resultaten av WHO:s arbete och vissa risker för biverkningar vid smittkoppsympning har socialstyrelsen den 15 januari 1976 med stöd av 6 § lagen om ympning mot smittkoppor beslutat om anstånd t.o.m. den 31 december 1976 med obligatorisk ympning mot smittkoppor av barn. Socialstyrelsen har i dagarna kommit in till regeringen med förslag om att den obligatoriska smittkoppsympningen före fyra års ålder och i samband med första värnpliktstjänstgöring upphävs.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret, som naturligtvis enligt min mening är ett mycket positivt svar. Jag visste faktiskt inte att socialstyrelsen redan den 15 januari hade skickat ut en förordning om anstånd intill utgången av 1976 med den i lagen föreskrivna, obligatoriska ympningen mot smittkoppor. Jag har läst den sedan, och jag ser också i landstingets papper att den frivilliga vaccinationen mot smittkoppor som utförts inom skolhälsovården tills vidare skall upphöra. Men när jag ställde frågan den 18 februari måste informationen till skolorna ha varit dålig. Flera skolor skickade nämligen hem blanketter om revaccinering av eleverna, där det stod att smittkoppsvaccinering var obligatorisk. Jag förstår nu att de använde gamla blanketter för att spara, men att vaccineringen var obligatorisk hade inte strukits över. När då föräldrarna ringde och frågade om detta verkligen var möjligt så svarade man på skolan att det var det ju inte. Socialministern säger att det finns biverkningar. För att en massvaccination skall vara berättigad måste fördelarna klart överväga nackdelarna - framför allt om åtgärden påtvingas medborgarna. Att forskare i USA har påvisat att det i dagens läge är större risk att dö i komplikationer efter vaccination mot smittkoppor än att dö i smittkoppor har gjort föräldrar väldigt ängsliga för den här vaccinationen. Ofta bryter också allergiska sjukdomar ut just efter smittkoppsvaccination. Nu har tydligen socialstyrelsen föreslagit att den obligatoriska smittkoppsympningen skall upphöra. Jag förstår att socialministern inte kan svara på om regeringen tänker bifalla detta förslag, men jag hoppas att den gör det och att socialstyrelsen sedan skickar ut utförlig information till skolorna så att föräldrar inte behöver få sådana här gamla blanketter hem.
Herr talman! Det bör i den här debatten sägas att resultatet av WHO:s framgångsrika arbete när det gäller att utrota smittkoppor självfallet är mycket glädjande. Det är något av en historisk händelse. Experter inom WHO anser sig också ha mycket goda skäl att förmoda att smittkopporna inom något år är helt utrotade världen över. Så länge sjukdomen existerar på någon plats i världen finns emellertid en teoretisk möjlighet att smittkopporna kan importeras till Sverige. Även om risken bedöms som mycket liten krävs det att utvecklingen följs mycket noga. Där kanske jag bara, herr talman, skall tillägga att det f.n. finns en betydande lagerhållning av smittkoppsvaccin. Jag kan även nämna att socialstyrelsen föreslår att statens bakteriologiska laboratorium får i uppdrag att skyndsamt inkomma med förslag om organisation av den fortsatta produktionen och lagerhållningen av smittkoppsvaccin i landet. Självfallet är det viktigt att informationen blir så fullständig som möjligt i de här frågorna. Jag är övertygad om att socialstyrelsen på den punkten har en klar ambition. Jag vill slutligen bara säga att vi nu fått in detta förslag och kommer i vederbörlig ordning att behandla det. Men debatten är i sig själv intressant därför att detta är något av en milstolpe på ett område som är så utomordentligt viktigt för folkhälsan världen över.
En enhällig riksdag uttalade i samband med detta lagstiftningsärende att det var av utomordentligt stor vikt från principiell synpunkt att garantier skapades mot att ett majoritetsparti utnyttjade sin ställning till att välja uteslutande egna kandidater. Socialdemokraterna i Timrå kommunfullmäktige har den 23 februari 1976 utnyttjat sin majoritet och för återstoden av 1976 valt uteslutande socialdemokrater till nämndemän.
Herr talman! Jag tycker att allt vad socialministern nu sagt är mycket glädjande. Jag tycker att det är alldeles utmärkt att vi har en produktion av vaccin. Vi måste naturligtvis ha garanti för att det finns vaccin om en epidemi skulle blossa upp på nytt. Jag hoppas socialministern inte tror att jag är emot det, för jag tycker verkligen att vi alltid måste ha en beredskap.
Anser justitieministern att majoritetsval av nämndemän står i överensstämmelse med de principer för val av nämndemän om vilka riksdagen rattade beslut den 12 december 1975?
Jag ville bara understryka att även jag är av den meningen.

Herr talman! Herr Winberg har frågat mig om jag anser att majoritetsval av nämndemän står i överensstämmelse med de principer för val av nämndemän om vilka riksdagen fattade beslut den 12 december 1975. Det riksdagsbeslut som herr Winberg syftar på innebär att val av nämndemän i första hand, liksom hittills, skall ske enligt den s.k. majoritetsvalsprincipen men att en viss minoritet inom den väljande församlingen kan få till stånd proportionellt val enligt de särskilda bestämmelser som gäller därom. Förslag till reformen hade lagts fram i propositionen 1975/76:64. Jag uttalade där bl, a. att jag fann det angeläget, såväl från allmänt demokratiska utgångspunkter som med hänsyn till förtroendet till domstolarna, att garantier skapas mot att nämnden får en i politiskt hänseende ensidig sammansättning. Jag kan erinra om att jag redan i februari 1974 uttalade mig i liknande ordalag i mitt svar på en fråga av herr Winberg i detta ämne. Som svar på herr Winbergs fråga vill jag därför hänvisa till vad jag uttalade i propositionen i höstas.

Herr talman! Jag ber först att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Den här frågan har, som justitieministern nämnde, diskuterats vid flera tillfällen under de senare åren, bl.a. vid den frågedebatt vi hade för ungefär två år sedan och i december 1975. Justitieministern hänvisar nu till propositionen. Där uttalar han bl.a. att förslaget om att ett majoritetsparti inte längre skall kunna utnämna alla nämndemän i en kommun grundar sig på allmänt demokratiska utgångspunkter. Jag tar fasta på det och måste då motsättningsvis konstatera att det står i mindre god överensstämmelse med vedertagna demokratiregler om man fortsätter att ha majoritetsval på det sättet att ett majoritetsparti utser endast representanter från sitt eget parti. Justitieutskottet underströk de här synpunkterna i december och konstaterade att garantier måste skapas mot en ensidig partirepresentation. Rimligen, herr talman, borde den här frågan nu vara utagerad. Men i en kommun — Timrå — har man under februari månad valt tre nämndemän för tiden fram till den 1 januari 1977, när den nya lagen träder i kraft. Man valde där bara representanter från majoritetspartiet — bara socialdemokrater. Jag måste, herr talman, konstatera att det är rent otroligt och rent fantastiskt att någon kommun fortsätter på samma sätt trots vad som har uttalats. Trots riksdagsbeslutet fortsätter socialdemokraterna i den här kommunen att ge nämnden just det som landets socialdemokratiske justitieminister har tagit avstånd från — ledamöter med ensidig politisk hemvist. Man struntar helt i vad en enhällig riksdag har sagt, nämligen att det är utomordentligt viktigt att ett majoritetsparti inte utnyttjar sin ställning till att välja uteslutande egna kandidater. Med det aktuella valet som exempel måste man konstatera det närmast tragiska för demokratin i vårt land att okunnighet eller ovilja att förstå demokratins djupa innebörd är så dokumenterat stor. Frågesvaret är i sig förödande för den s.k. Timrådemokratin, det som numera kallas Timråkratin. Den utgör exempel på formalism i sämsta bemärkelse. Den är ett flagrant övertramp gentemot riksdagen. Handlingssättet är en styrkedemonstration och bevisar en högt prestigeladdad attityd. I riksdagen har socialdemokraterna en mening om olämpligheten av ensidig partirekrytering av nämndemän, i Timrå har socialdemokraterna en annan och motsatt mening. Det som är sant i riksdagshuset är dåligt skämt i kommunalhuset i Timrå. Eller, herr talman, för att citera Frödings kända strofer: Är bara dåligt skämt i Heidelberg.”

Herr talman! Herr Hermansson har frågat industriministern dels om regeringen ämnar vidta åtgärder för skärpt restriktivitet mot kapitalexport från Sverige, dels om regeringen avser att föreslå förbud mot kapitalexport till stater som har fascistisk regim. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Jag vill inledningsvis erinra om att Sveriges anslutning till OECD och den inom denna organisation antagna kapitalliberaliseringsstadgan innebär att Sverige åtagit sig att följa stadgans förpliktelse att fritt medge utgående direkta investeringar. Vissa möjligheter till undantag från åtagandet enligt stadgan finns dock. För vårt vidkommande togs i samband med 1974 års ändringar i valutalagstiftningen in en bestämmelse som i ärenden om utlandsinvesteringar ger valutastyrelsen möjlighet att beakta också industrioch sysselsättningspolitiska effekter. 1974 års lagändringar innebär vidare att valutastyrelsen utökades med fyra ledamöter — från sju till elva — vid prövning av ärenden om direkta investeringar utomlands. Förutom representation från finans-, industrioch arbetsmarknadsdepartementen finns också två representanter för fackföreningsrörelsen. Därtill kommer att valutastyrelsen i sådana ärenden regelmässigt inhämtar synpunkter från de anställda i berörda svenska företag. Det är självfallet angeläget att utlandsinvesteringarna uppmärksammas såväl från synpunkten att en god betalningsbalans måste upprätthållas som att negativa samhällsekonomiska återverkningar i Sverige undviks. Utlandsinvesteringar kan ofta ha positiva verkningar på sysselsättningen i Sverige genom att de t.ex. möjliggör en ökad export från Sverige. Den numera tillämpade ordningen för behandlingen av ärenden om utlandsinvesteringar ger möjlighet för valutastyrelsen att beakta sysselsättningspolitiska aspekter. De anställdas uppfattning i ett investeringsärende tillmäts stor betydelse. I vad gäller omfattningen av de direkta investeringarna utomlands motsvarade dessa år 1969 27,8 926 av industriinvesteringarna i Sverige. För åren 1974 och 1975 var motsvarande procenttal betydligt lägre, nämligen 19,6 resp. 15,8. Det bör också understrykas att utlandsinvesteringarna i stor utsträckning finansieras genom upplåning utomlands. Tillstånden till utlandsinvesteringar åren 1974 och 1975 avsåg 2 430 resp. 2 300 milj.kr., varav 1440 resp. 1390 milj.kr. var förenade med krav på finansiering i utlandet. Med hänvisning till det sagda blir mitt svar på herr Hermanssons första fråga att regeringen inte f.n. — efter endast drygt ett års erfarenheter av de nya reglerna om prövning av utlandsinvesteringar — är beredd att överväga skärpta regler för kapitalexport från Sverige. I vad gäller frågan om förbud mot kapitalexport till stater som har fascistisk regim vill jag erinra om att Sverige traditionellt har hävdat uppfattningen att vi bör ta del i internationella ekonomiska sanktioner mot visst land eller vissa länder endast när FN:s säkerhetsråd har beslutat om sådana sanktioner. I enlighet härmed har sanktioner genom särskild lagstiftning beslutats i ett fall, nämligen år 1969 i fråga om Rhodesia. Oberoende av internationella aktioner är det emellertid angeläget att av solidaritet med förtryckta folk motverka investeringar i vissa länder. Den svenska regeringen har vid flera tillfällen framhållit att svenska företag bör avhålla sig från att investera i länder som exempelvis Sydafrika.

Herr talman! Jag tackar för finansministerns svar på min interpellation. Finansministern söker ge intrycket att utlandsinvesteringarna inte skulle vara så stora, att de skulle ha minskat i betydelse och att de skulle ha en övervägande positiv inverkan på den svenska ekonomin. Jag kan inte dela någon av dessa uppfattningar. Ingen, inte heller finansministern, kan förneka att medan industrisysselsättningen i Sverige stagnerat eller t.o.m. minskat så har sysselsättningen i svenska företag utomlands ökat. En rad svenska storföretag sysselsätter långt fler utomlands än i Sverige. Det gäller storföretag som SKF, L M Ericsson, STAB, Electrolux, Atlas Copco, AGA och Alfa Laval. Den kraftiga ökningen av utlandsinvesteringarna är oomtvistad. 1965 t.o.m. 1969 investerades 4 518 milj.kr. utomlands. 1971 t.o.m. 1975 investerades 9 394 milj.kr. utomlands, dvs. mer än dubbelt så mycket som under den föregående femårsperioden, dock räknat i löpande priser. Finansministern försöker emellertid skapa bilden av att utlandsinvesteringarna skulle minska i betydelse. Han jämför dem i sitt svar med de totala industriinvesteringarna i Sverige för åren 1969, 1974 och 1975. Det ger sifferserien 27,8, 19,6 och 15,8 96. Granskar vi emellertid utvecklingen under hela perioden finner vi att finansministern gjort det otillåtligt lätt för sig. 1969 är ett extremår. Vidare är de årliga variationerna i utlandsinvesteringarnas andel av de totala inhemska industriinvesteringarna skiftande på grund av att konjunkturfaser ofta inträder litet olika i utlandet och i Sverige. Vi får därför vissa årliga variationer.

Det enda som ger en riktig bild i sådant fall är att räkna ut den långsiktiga trenden med hjälp av flerårsmedeltal. För femårsperioden 1965-1969 var genomsnittssiffran 15,7 926. Under femårsperioden 1971-1975 var den 18,4 96, alltså en ökning. Denna granskning visar att finansministerns val av 1969 som jämförelseår är från statistisk synpunkt vilseledande. Vi har alltså att göra med en väsentlig ökning av utlandsinvesteringarna på senare år både i absoluta tal och i relation till industriinvesteringarna. Denna ökning är i huvudsak ett resultat av den ökade koncentrationen av kapital. När ett monopol eller storföretag dominerar en industrigren har det möjligheter att kontrollera produktion och priser. Utlandsinves ' teringarna blir en metod att undgå en sänkt prisoch profitnivå i det egna landet. De är samtidigt en metod att slå tillbaka krav om förbättringar från de lönearbetande. Företagen söker genom att placera medel utomlands bl.a. utnyttja sämre lönelägen, sämre rättigheter och villkor för de anställda såväl socialt som fackligt-politiskt. Utlandsinvesteringarna är också ett led i den skärpta konkurrensen mellan olika internationella truster. Utlandsinvesteringarna sker således inte av några sociala motiv gentemot de länder till vilka de är riktade. Tvärtom är det så, att de utländska kapitalen i många länder har spelat och spelar en reaktionär politisk roll. De stöder de mest konservativa folkoch utvecklingsfientliga krafterna i det land de investerat i. Jag kan här peka på den roll flera imperialistiska truster — ITT, ett amerikanskt bolag, eller svenska AGA — spelat och spelar i Chile, eller på hur de internationella monopolen manipulerat för att stoppa en socialistisk utveckling i Portugal. Det är betecknande för de svenska imperialisternas hunger att svenskt kapital ges ett särskilt omnämnande när Chilejuntan just i dagarna skryter om hur mycket utländskt kapital som investerats i landet under 1975. Detta är ett slag i ansiktet på den breda solidaritetsrörelsen i vårt land för Chiles folk. Finansministern diskuterar i sitt svar utlandsinvesteringarna på ett — som jag vill beteckna det — historielöst och klasslöst sätt. Han talar om samhällsekonomiska effekter utan att klargöra vem dessa effekter tjänar och vem de drabbar. Ytterst handlar det ju här om vem som skall få styra hur de ekonomiska tillgångar som skapas skall användas. Det handlar om huruvida kapitalet skall ha möjlighet att utnyttja utlandsinvesteringar — flyttningar utomlands — som en press mot de arbetandes intressen, om man vill underordna sig den profitstyrda kapitalistiska ekonomin eller om man vill föra en politik mot kapitalägarnas makt. Utlandsinvesteringarna är ingen nödvändighet för Sveriges ekonomi, men de kanske är nödvändiga för att den svenska storfinansen skall kunna hävda sin maktställning över vår ekonomiska utveckling. Finansministern odlar illusionen att utlandsinvesteringar skulle ha positiva sysselsättningseffekter genom att stimulera svensk export. Det är ett obevisat samband. De pengar som AGA använder till att utsuga chilenska arbetare och muta fascistjuntans administration skulle kanske ge mer jobb om de användes till bättre kommunikationer här i Sverige. Om ett svenskt företag — under förevändning av det s.k. höga kostnadsläget —- minskar eller lägger ned verksamheten i Sverige kanske det ökar den svenska exporten, men det har ju knappast någon positiv totaleffekt på sysselsättningen. Det främjar inte svensk export när man kan köpa svenska cyklar ”made in Brazil” — och svenska skjortor ”made in Spain”. Finansministern upprepar i sitt svar hänvisningen till OECD:s kapitalliberaliseringsstadga. Denna stadga används alltid som förevändning för att skydda de multinationella företagens intresse av ”fria” kapitalrörelser över gränserna. Den har alltså kommit att försvåra åtgärder mot det internationella storkapitalet — däri inbegripet det svenska. Sverige får väl säga upp sin anslutning till denna stadga, om det är den som hindrar en riktig politik. Finansministerns uppfattning att det, oberoende av internationella aktioner, är angeläget att av solidaritet med förtryckta folk motverka investeringar i vissa länder är ett uttalande i rätt riktning. Men det gäller ju inte bara att motverka, och det räcker inte med proklamationer. Investeringar i länder med fascistisk eller rasistisk regim — såsom Sydafrika, Brasilien, Chile, Spanien - bör under nuvarande förhållanden förbjudas. Det skulle vara solidaritet i handling. Eftersom finansministern tycks vara inne på tanken att åtminstone motverka investeringar i vissa länder, vill jag fråga honom: Vilka åtgärder har regeringen vidtagit eller avser regeringen att vidta under den närmaste tiden för att motverka de ökade svenska investeringarna i Chile, Sydafrika, Spanien och Brasilien?
Herr talman! Vi kan naturligtvis på vardera kanten ägna oss åt en stunds statistiska övningar. Herr Hermansson ansåg att mitt utgångsår inte var representativt, men har tydligen inte följt den statistiska re dovisningen — det finner man om man närmare studerar utlandsinvesteringarna under år 1969. Vad herr Hermansson talar om är ju våra utlandsinvesteringar i de underutvecklade länderna. Den relativt höga siffran för år 1969 härleder sig från att de svenska investeringarna i EFTA länderna var osedvanligt höga under år 1969. De var också i EEC osedvanligt höga under 1969, och de var överraskande nog i Nordamerika mer än dubbelt så höga då som normalt under de övriga åren. Våra investeringar i u-länderna, som det här är frågan om, var år 1969 inte anmärkningsvärt höga — under ett år sådant som 1971 var de väsentligt högre, och även andra år har de legat högre. Ger man sig in på att läsa statistiken, får man göra det med litet större noggrannhet och ambition än vad herr Hermansson gör — i annat fall kommer man till ganska felaktiga resultat. Det är alldeles uppenbart att vi inte har samma uppfattning i fråga om effekten av ett ensidigt svenskt utspel när det gäller investeringsverksamheterna i mindre sympatiska länder. Jag har den uppfattningen — och jag har haft tillfälle att komma till den uppfattningen —- att om vi skulle dra oss tillbaka från sådana investeringar, skulle det enda resultatet bli att vår verksamhet där i stället snabbt fylldes upp av japaner, amerikaner, engelsmän, fransmän och folk från andra nationer. Vi skulle i den situationen självfallet förlora inte bara investeringen där ute, utan vi skulle förlora även marknaden där. Herr Hermansson har nämnt landet Brasilien. Ett stort svenskt företag, L M Ericsson, håller f. n. på att montera sitt speciella system av telefoner i Säo Paulo. Dessa telefoner tillverkas i L M:s satellitindustri utanför Säo Paulo med vissa inslag av svensk tillverkning, svensk know-how, svenskt utvecklingsarbete och svenskt forskningsarbete. Forskningsarbete, utvecklingsarbete och knowhow kommer till stånd här i Sverige och ger människorna här hemma arbete. Jag minns att L M tog den där beställningen i hård konkurrens med amerikaner och engelsmän. De skulle naturligtvis bli innerligt glada, om det svenska företaget droge sig tillbaka, men resultatet skull då bli sämre underlag för forskningsoch utvecklingsarbetet hemma i Sverige, eftersom den verksamheten sker här. På samma sätt är det med Scania-Vabis tillverkning av lastbilar utanför denna brasilianska stad. Man började där med att från Sverige leverera de mera kvalificerade delarna till bilen. Så småningom tog man successivt över en del av tillverkningen i Säo Paulo, men vissa inslag i bilen är så pass kvalificerade, såsom exempelvis växellådorna, att de även fortsättningsvis importeras från Sverige. Det ger arbete åt folk här hemma. Jag har således en annan uppfattning än herr Hermansson. Det finns ett samband mellan arbetsmöjligheterna här hemma i Sverige och företagens aktivitet utomlands, och det är inget negativt sammanhang utan i stället motsatsen. Herr Hermansson säger vidare — om jag fattar honom rätt — att det gäller att föra realpolitik, det räcker inte med proklamationer. Och det är så rätt. Om man ogillar regimerna i de här länderna — och på den punkten är ju herr Hermansson och jag eniga — och vill komma åt dem genom något slags internationell bojkott, har jag nog efter många års erfarenhet kommit fram till det resultatet att det är tämligen meningslöst att göra det för en isolerad nation. Det måste vara en kollektiv insats från världens anständiga nationer, och en sådan kan man bara genomföra genom en intervention över FN. Det har gjorts för Rhodesias vidkommande för en del år sedan, men det har inte utvecklats vidare. Vårt intresse i det här avseendet har deklarerats i FN vid flera tillfällen, och självfallet är vi beredda att göra det också i fortsättningen. Herr Hermansson får nöja sig med den förklaringen. Vi är inte i det läget att vi med utsikt till något resultat kan göra några speciella framstötar just nu.
Herr talman! Jag vill börja med att återgå ett slag till det som herr Sträng kallade sifferexercis. Både de uppgifter han anförde i interpellationssvaret — där han sökte leda i bevis att kapitalexporten hade minskat i betydelse — och den fullständiga sifferserie och de femårsmedeltal jag anförde gällde faktiskt den totala kapitalexporten och icke enbart kapitalexporten till u-länderna. Jag hade alltså utgått från samma beräkningsgrunder och samma jämförelser som herr Sträng, men jag anförde den fullständiga listan, och det visade att de årtal han hade tagit fram icke gav en rättvisande bild av utvecklingen av kapitalexporten från Sverige. Om de svenska kapitalistiska storföretagen — L M Ericsson, SKF, AGA och andra — drar sig tillbaka från Chile, Brasilien, Spanien och Sydafrika, fylls deras platser upp av japanskt och amerikanskt kapital, säger herr Sträng. Ja, det är väl möjligt, för vi vet att kapital både från Japan och från USA liksom från andra kapitalistiska länder gärna vill erövra positioner i Latinamerika och andra stater. Men jag har svårt att följa med i hans resonemang, om han skulle mena att det är viktigt att svenska företag finns exempelvis i Sydafrika och Spanien och Brasilien, där deras verksamhet utan tvivel utgör ett stöd för de reaktionära regimerna i dessa länder, bara för att andra länders kapitalister inte skall kunna komma dit. Jag tror att det är svårt att förena en sådan ståndpunkt med den internationella solidaritetslinje som finansministern talade om i slutet av sitt svar på min interpellation. Jag vill erinra om att det har förts och fortfarande förs en lång diskussion, bl.a. mellan medlemmar i LO:s och TCO:s styrelser, om hur man skall förhålla sig till de svenska investeringarna i Sydafrika, till de svenska företag som är verksamma där och till den av regimen godkända fackföreningsrörelsen, som alltså icke är självständig. Där framförs ofta den tanke som herr Sträng uttalar sig mot, nämligen att man måste söka motverka svenska kapitalinvesteringar i sådana länder som Sydafrika och Chile. Jag tror att det är en riktigare ståndpunkt. Även för landets finansminister borde den starka internationella solidaritetsaktion, som det skulle innebära att stoppa svenska kapitalinvesteringar i dessa rasistiska och fascistiska regimer, väga över den hänsyn som han eventuellt vill visa svenska storföretags profitintressen. Här finns en konflikt mellan de intressen som den svenska arbetarrörelsen företräder och de intressen som de svenska kapitalistiska storföretagen företräder. Jag tycker att det är självklart att vi därvid måste stödja — och kämpa för — den linje som är arbetarrörelsens och som bygger på den internationella solidaritetstanken. Det är alldeles självklart att en bojkott blir effektivare om man kan få till stånd en kollektiv insats genom Förenta nationerna. Jag är varm anhängare av den linjen. Men om man inte lyckas med detta så menar jag att ett land som Sverige ändå har en skyldighet att ta ställning till de förhållanden som realt föreligger.

Jag tycker, som jag sade i mitt tidigare anförande, att detta är ett slag i ansiktet på den starka solidaritetstanke som finns inom Landsorganisationen, inom finansministerns parti och inom det parti jag företräder, till förmån för Chiles förtryckta och förtrampade folk.
Herr talman! Jag tror att herr Hermansson gav sig litet för långt ut i sitt senaste inlägg, när han sade att hans aversion mot kapitalexporten och investeringarna utomlands gällde inte bara u-länderna utan över huvud taget kapitalexport och engagemang utomlands. Jag tog för givet att herr Hermanssons indignation härledde sig från de svenska företag vilkas u-landsinvesteringar kolliderar med regimer som vi båda djupt ogillar. Men är det så att herr Hermansson över huvud taget vänder sig mot en investeringsexport och en kapitalexport, då är herr Hermansson ute på verkligt tunn is. Vi gör ju våra investeringar i Norge och i Finland, två länder där vi har kraftiga exportöverskott och där naturligtvis ett hemdragande för vår del skulle betraktas som mycket, mycket underligt. Vi håller f. n. på att kreditmässigt finansiera stora investeringar i Tjeckoslovakien och i Polen, för att inte tala om de 400-500 miljonernas investeringar i hotellbyggen i Ryssland som vi f.n. är i gång med. Så herr Hermansson får säkerligen fundera ett tag till över det här och inskränka sig just till vad det är för insatser vi gör i u-länder där man av flera skäl kan ogilla regimerna. Och därvidlag är statistiken sådan att det inte har hänt något speciellt. Den svarar inte mot den beskrivning som herr Hermansson gav, när han gjorde sina medeltalsberäkningar. Jag kan visserligen vara skuld till det genom att inte redovisa förhållandet mer utförligt i interpellationssvaret. Men jag gjorde det i mitt inlägg, och därmed skulle den frågan kunna vara avklarad. Sedan är det fråga om huruvida man skall gå omkring och tala om detta, medveten om att man inte kan göra något, eller om man skall tala om det i de församlingar där man tror att man kan påverka förhållandena. Den opinion det här gäller har vi att driva just i FN för att få en kollektiv uppslutning kring sanktioner mot länder med fascistiska regimer. Det lyckades med Rhodesia, och sedan har det inte lyckats mera. Vi har emellertid i FN av och till tagit upp frågorna och kommer säkerligen att fortsätta med det. Så den svenska ståndpunkten är ju alldeles klar. Jag ser således inte någon vinst med att vi går omkring och uttalar vår indignation, om vi är medvetna om att vi ensamma är tämligen hjälplösa. Då är det mer realistiskt att inrikta sig på att tala i de församlingar där man kan hoppas på en kollektiv anslutning.
Herr talman! Min interpellation består av två delar, och det är två frågor jag där ställt. Den första frågan är allmän och gäller över huvud taget om regeringen ämnar vidta åtgärder för skärpt restriktivitet mot kapitalexport från Sverige — alltså i allmänhet. Den andra frågan är mera specifik och gäller om regeringen avser att föreslå förbud mot kapitalexport till stater som har fascistisk regim. Bägge momenten finns behandlade i interpellationen. Jag har icke begränsat mina frågor till den svenska kapitalexporten till u-länderna, utan det är en allmän interpellation om de ekonomiska effekterna av kapitalexporten från Sverige.

Jag har i interpellationen pekat på den kraftiga ökning som har skett av industrisysselsättningen i utlandet. 1970 motsvarande antalet anställda i svenska tillverkande dotterföretag utomlands 20 96 av industrisysselsättningen i Sverige, 1974 var siffran 24 96 — alltså en betydande ökning bara på fyra år. Men samtidigt vet vi att det är mycket stora problem att skapa en ökad industrisysselsättning i Sverige, och jag menar att detta har sitt sammanhang med den stora kapitalexport som de svenska storföretagen bedriver. Ingen kan väl förneka att där finns ett mycket bestämt samband. Jag tror inte att det skapar sysselsättning i Sverige om de svenska stora kapitalistiska företagen flyttar ut sin tillverkning utomlands och där ökar antalet sysselsatta i stället, utan det måste väl vara negativt, om man ser det ur den svenska sysselsättningens synpunkt. Det är alltså den allmänna aspekten som är en huvuddel i min interpellation. Den andra delen var just den som debatten har kommit att koncentreras omkring, nämligen frågan om ett direkt förbud mot kapitalexport till stater som har rasistisk eller fascistisk regim. Jag tror inte heller att det lönar sig att gå omkring och bara känna indignation — finansministern och jag är helt eniga på den punkten. Men det var ju också därför som jag efterlyste bestämda åtgärder från regeringens sida, och det är därför som mitt parti i motioner och på annat sätt länge har förespråkat sådana åtgärder. Vad gäller den allmänna frågan om svensk kapitalexport, så har jag inte krävt ett direkt förbud. Vi vet ju att det har skett vissa skärpningar under de senaste åren och att det har inträtt ökade kontrollmöjligheter för statsmakterna som finansministern själv beskriver i interpellationssvaret. Jag menar att man skall gå vidare på den vägen och visa ännu större restriktivitet när det gäller kapitalexport till utlandet. Jag har alltså inte yrkat på något direkt förbud, men jag tycker att de siffror som redovisas ger anledning till eftertanke och att man därför från statsmakternas sida bör tillämpa större restriktivitet än man har gjort under de senaste åren.
Herr talman! Det sista som herr Hermansson sade ger mig anledning till en kort slutreplik. En något ökad restriktivitet har tillämpats av valutakontoret. Den har bl.a. tagit sig uttryck i att man sagt till de sökande företagen att den investering ni ämnar göra i utlandet får ni också finansiera i utlandet. En intressant sifferserie är följande. Från 1972 till 1975 ökade investeringarna från 1900 miljoner till 2 300 miljoner, men samtidigt ökade utlandsfinansieringen så kraftigt att den egna exporten av kapital från Sverige sjönk från 1 350 till 910 miljoner. Detta är en verksamhet som valutakontoret driver i samråd med regeringen. Den var betingad av vår brydsamma kapitalsituation. Om man har en bra valutakassa, och om kapitalställningen är god, så behöver man inte vara så hård; är situationen där besvärlig så har man anledning att vara mera restriktiv. Vidare har vi också numera representanter för de fackliga organisationerna i valutakontoret, och det har inte rått några som helst delade meningar mellan dessa och valutakontorets övriga representanter vid prövningen av de specifika ärenden som förekommit. Här är det fråga om en tvåvägstrafik: vi exporterar kapital och arbete, och vi importerar också kapital och arbete. Detta tar sig uttryck i kapitalbalansens förändringar år efter år. Den kan ibland vara positiv och ibland negativ, men på det hela taget går det ungefär jämnt ut.
Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt alltför mycket, men jag vill påpeka att när vi här i riksdagen senast diskuterade frågan om en förändring av lagstiftningen krävde vårt parti — samtidigt som vi var positiva till vad som gjordes — att man skulle gå längre i fråga om bestämmanderätt för de anställda. Vi menade också att man skulle införa sådana bestämmelser i lagstiftningen att det var möjligt att på det sätt som jag tog upp i min interpellation och som jag framhållit här i debatten också direkt förbjuda kapitalexport till länder med fascistiska och rasistiska regimer. I sitt senaste inlägg tog finansministern också upp frågan om kapitalimporten till Sverige. Där vill jag bara göra den anmärkningen att vi för vår del inte anser det tillfredsställande att utländska storföretag —-s.k. multinationella företag eller internationella koncerner — lägger under sig betydande delar av svenskt näringsliv. Vi anser att det också på det området bör iakttas restriktivitet. Jag menar att vi måste se på båda dessa problem utifrån vad som är arbetarrörelsens och de lönarbetandes intressen. Man kan inte se det historielöst och klasslöst som bara teknisk kapitalexport och kapitalimport, som går jämnt ut vid årets slut. Det viktiga är innebörden i vad som händer. Och innebörden har varit att svenska kapitalistiska storföretag i betydande grad har skaffat sig industrier utomlands, samtidigt som utländska storföretag har köpt upp svenska företag. Hela den utvecklingen i riktning mot en internationalisering av storföretagandet har bestämda negativa följder för lönarbetarna och för befolkningen i olika länder. Detta fenomen måste man ta ställning till.

Herr talman! Jag anser att herr Hermansson generaliserar för mycket. Man kan aldrig ha en tumregel för denna verksamhet, utan man får se på det enskilda företaget. Och f. n. har vi kontroll över vilka utländska företag som planerar att etablera sig här i landet. Etablerar de sig här får de underkasta sig den svenska arbetsmarknadslagstiftningen och det svenska löneläget och i övrigt arbeta som svenska företag. Dessutom kan jag tala om för herr Hermansson att jag tämligen ofta upplever att man lokalt, på fackföreningshåll och på kommunalt håll, gärna tar emot den aktivitet som en etablering här innebär även om den skulle ha en utländsk firmabeteckning.

Herr talman! Finansutskottets betänkande över finansplanen och därmed sammanhängande motioner har rönt stor uppmärksamhet från massmedias sida. Det kanske inte i första hand har gällt innehållet i betänkandet utan fastmer den voteringsteknik som skall tillämpas när de frågor som behandlas i betänkandet slutgiltigt avgörs här i kammaren. Härvid har det visat sig att framför allt den moderata pressen äger ett imponerande mått av kunskap angående riksdagens beslutsordning. Så har t.ex. landsortstidningar med stor säkerhet uttalat sig om vad som är hävdvunna principer när det gäller riksdagens voteringsordning. Självfallet har det på moderat håll rört sig mindre om en oro över voteringstekniska problem och mer det politiska dilemmat att till varje pris kunna gå emot förslaget om 500 milj.kr. till fjärde AP-fondsstyreisen i en separat votering utan att alltför tydligt demonstrera avsaknaden av minsta gemensamma nämnare och enighet i det borgerliga blocket. Från socialdemokratiskt håll har vi ansträngt oss att finna en lösning där maximala möjligheter att ge uttryck för politiska viljeyttringar kombinerats med garantier mot att riksdagen fattar mot varandra stridande beslut. Problemet har varit komplicerat. Tre utskott framlägger samtidigt förslag som har ett inbördes beroendeförhållande till följd av mittenpartiernas villkorade uppslutning bakom det av regeringen föreslagna resurstillskottet till fjärde AP-fonden. Vi hoppas emellertid att vi nu har funnit en lösning som tillfredsställer samtliga partier. När det gäller Sveriges ekonomiska läge och den ekonomiska politiken här i landet kan vi konstatera att vi internationellt har ett par år av osedvanlig konjunkturavmattning bakom oss. Den ekonomiska tillväxten för OECD-området som helhet upphörde 1974 och följdes av en minskning med 2 ". under 1975. Arbetslösheten är hög. Fortfarande saknar ca 17 miljoner sysselsättning. Att priserna samtidigt under de här åren steg med närmare 15 resp. 10 "a i vår omvärld har sannerligen inte bidragit till att minska problemen för de politiska beslutsfattarna runt om i världen. Utvecklingen i Sverige har markant avvikit från omvärldens. Den kraftiga ekonomiska tillväxt som kännetecknade 1974 fortsatte hos oss också under fjolåret. Sysselsättningen har varit växande även under 1975 och prisstegringarna, som är svåra att undvika i en så öppen ekonomi som vår, har för perioden 1974-1975 legat klart under övriga industriländers. Under år 1974 bildade Studieförbundet Näringsliv och samhälle — eller, som man skämtsamt brukar säga, arbetsgivarsidans ABF - ett s.k. konjunkturråd som i december samma år presenterade sin första rapport med prognoser och politiska förslag för 1975.

Risken för ett växande underskott i bytesbalansen har inte tillåtits utgöra ett hinder för den gentemot investeringar och privat konsumtion — båda med stort importinnehåll — förda expansionspolitiken. Resultatet har alltså blivit fortsatt tillväxt i industrins investeringar och fortsatt hög sysselsättning — men samtidigt ett kraftigt ökat underskott i bytesbalansen. Om regeringarna i de största industriländerna fört en liknande politik under 1974 och 1975, hade den internationella lågkonjunkturen med säkerhet blivit både kortare och mindre djup.

Då krävdes också en momssänkning från 1 februari 1975 med 4 96 för att stimulera hushållsefterfrågan. Jag tror att vi i efterhand kan konstatera att det var tur för den svenska samhällsekonomin att det endast var moderaterna som helhjärtat då följde SNS-ekonomerna. Mittenpartierna var mer tvehågsna och ville endast göra en anteckning härom i den s.k. konjunkturpolitiska beredskapsplanen. Det var tur, för eljest hade inte SNS-ekonomerna kunnat utdela samma goda betyg till regeringen för den förda ekonomiska politiken. Det är, herr talman, med avsikt jag betonar att det är regeringens politik som har varit styrande under de här åren när det gällt uppläggningen av de ekonomiska frågorna. Från mittenpartiernas sida har man nämligen en tendens att glömma att även när det kompromissats har det varit med utgångspunkt i en finansplan, en reviderad finansplan eller ett stimulanspaket, dvs. ekonomisk-politiska lösningar som utarbetats av regeringen, där kompromisserna endast gällt smärre justeringar i de förslag som regeringen framlagt. Det har varit kompromisser för att söka driva en politik med den fulla sysselsättningen som ett övergripande mål. Vår uppfattning har nämligen varit den att hellre acceptera vissa kompromisser än oansvarigt låta arbetslösheten drabba medborgarna. För att hålla sysselsättningen uppe kan man i internationella nedgångsperioder tvingas acceptera en försämrad handelsoch bytesbalans. När vi nu kan överblicka den slutliga statistiken för hela år 1975 kan vi glädjande nog konstatera att underskottet i handelsbalansen blir drygt en miljard lägre än man hade anledning räkna med under arbetet med nationalbudget och finansplan. Underskottet stannade sålunda vid 1,7 miljarder, vilket innebär en förbättring i förhållande till 1974 med cirka en halv miljard kronor. När det gäller utvecklingen i år kan man räkna med att den internationella konjunkturåterhämtningen medför att exporten åter blir en expansiv faktor i vår ekonomi. Konjunkturuppgången i USA fortskrider oavbrutet. I Västtyskland och Frankrike kan omsvängningen sägas ha ägt rum i slutet av fjolåret. Även i de flesta övriga OECD-länderna kan förväntas en uppgång i produktion och sysselsättning under 1976. Mot den bakgrunden ter det sig rimligt att räkna med en exportökning av relativt betydande omfattning. Eftersom jag av olika skäl har speciell anledning att följa skogsindustrins problem tror jag mig våga säga att man i dag rent allmänt kan göra det påståendet att en ljusning har uppstått. Det är inte lika över hela fältet — det skall erkännas — när det gäller trävaror, massa och papper, men sammantaget har det ljusnat. Det förklarar näringslivets män på det området. Orderingången är f.n. betydligt bättre än vad den var i slutet av föregående år. I finansplanen stannar man för en uppgång med 6,5 ". för hela exporten, vilket förefaller vara en prognos som väl kan infrias. Härigenom erhålls en positiv effekt för såväl produktion som sysselsättning på en del områden. Den borgerliga majoriteten i finansutskottet är på den här punkten något mer pessimistisk. Dels tycks man vara skeptisk till möjligheten att nå den exportökning som regeringen räknar med, dels menar man att exportuppgången inte kommer att ge något speciellt konjunkturstöd till följd av den lageruppbyggnad som ägt rum under 1974 och 1975. I finansplanen pekar man ju på den eftersläpningseffekt som lageravvecklingen torde medföra innan exportökningen får sitt fulla genomslag i produktionen. Men man bör enligt min mening inte heller underskatta den psykologiska effekt som en förbättring av exportmarknaden traditionellt medför. Optimismen återvänder då på allt fler områden. Herr talman! När det gäller att vidmakthålla sysselsättning på en hög nivå spelar självfallet såväl kommuner som landsting en mycket betydelsefull roll. För att de emellertid i konjunktursvackor skall kunna medverka till ett för hela samhällsekonomin önskvärt resultat måste den kommunala sektorn ha ekonomiska resurser, men givetvis även en planläggning för att med elasticitet kunna dämpa konjunktursvängningarna. Budgetutredningen har i sitt arbete varit inne på det, och det är en fråga som även kommunalekonomiska utredningen av naturliga skäl ägnar sitt intresse åt. Det finns i dag exempel på kommuner i landet, och även landsting, som på ett efterföljansvärt sätt har sökt bereda sysselsättning åt t.ex. ungdom. Vid de överläggningar som regeringen för några veckor sedan höll med representanter för ett antal kommuner i landet diskuterades de här problemen. Med det löfte som givits om ett 75 procentigt statsbidrag till kommunala beredskapsarbeten borde det finnas anledning att räkna med att kommuner som hitintills inte gjort särskilt mycket åt ungdomsarbetslösheten nu borde sätta i gång med det på allvar. Finansutskottets borgerliga majoritet har tagit upp frågan rörande de s.k. kontrollstationsöverläggningarna, som skall följa i anledning av den överenskommelse som i fjol träffades mellan kommunförbunden å ena sidan och regeringen å den andra sidan om en begränsning av kommunalskattens höjning under 1976 och 1977. Vidare har majoriteten i utskottet tagit upp en del frågor i anslutning till mittenpartiernas motioner. Man framför sålunda att statens utbetalning av kommunalskattemedel bör läggas om så, att kommunernas ekonomiska situation förbättras och så att även frågan om kommunens andel av skatten på ersättning från försäkringsoch arbetslöshetskassor skall aktualiseras. Vad beträffar det sistnämnda har man ofta glömt bort anledningen till det system som vi f.n. har. När det gäller statens utbetalning av kommunalskattemedel är det klart att om man skulle göra en s.k. uppskrivningen av förskotten för varje år, skulle det ha en betydande engångseffekt. Men i det långa loppet har det inte de effekter som man från borgerligt håll och emellanåt även från kommunernas sida vill göra gällande. Vad kommunerna 1977 kommer att få i förskott motsvarar nämligen det utfall som vi får av taxeringen i år på 1975 års inkomster. Dessutom har kommunerna 1977 att räkna med en slutlig avräkning för 1975; det året fick kommunerna ett förskott som grundade sig på 1973 års inkomster. Om man jämför det verkliga resultatet 1975 med 1973 års inkomster, förstår man att kommunerna 1977 har en avsevärd fordran att hämta när de gör upp sina budgetar instundande höst. Det här kommer att utredas, men man skall inte överdriva nackdelarna med det avräkningssystem som vi f.n. har. Finansutskottet behandlade i går finansdepartementets huvudtitel och kom då in på bidrag och ersättningar till kommunerna. Vi kunde konstatera att under finansutskottets första år, 1971, var de här beloppen 1,9 miljarder kronor. Nu är vi uppe i 5,3 miljarder kronor; det är skatteutjämning till kommunerna, det är skattebortfallsbidrag till kommunerna, det är särskilt bidrag till kommunerna, det är extra bidrag till kommunerna och det är kompensation till kommunerna. Snart har vi icke möjlighet att hitta nya rubriker! Regeringens förslag om att ytterligare 500 milj.kr. skall överföras från de tre första allmänna pensionsfonderna till fjärde fondstyrelsen är den fråga som blivit föremål för mest ingående debatt. Den punkten i finansplanen har remitterats till näringsutskottet, men finansutskottet har beretts tillfälle att avge yttrande till näringsutskottet. Den fjärde fondstyrelsen inrättades genom beslut av 1973 års riksdag, men redan under jämviktsriksdagens första år väcktes åter motioner om att fondens andel av röstvärdet i ett enskilt bolag inte skulle få överstiga 5 ".. Den frågan såg ut att bli ett lottärende vid 1974 års riksdag, men en vacker vårdag höll den förre centerledaren Gunnar Hedlund ett föredrag i sin då nya valkrets, Stockholm, och uttalade därvid att man borde kunna åstadkomma en kompromiss i ärendet. Oppositionen skulle då släppa kravet på S-procentsbegränsningen, medan däremot regeringspartiet skulle gå med på att fjärde fondstyrelsens årsberättelse varje år skulle av regeringen överlämnas till riksdagen och vidare att riksdagen skulle fatta beslut om fondstyrelsen skulle få ytterligare medel utöver den ram om 500 milj.kr. som beviljats som startkapital. Ja, det blev också riksdagens beslut, och det fanns väl skäl förmoda att den lösningen skulle kunna få gälla åtminstone under den här mandatperioden. Men så blev inte fallet. I år blev frestelsen alltför stor för oppositionen, och när nu regeringen föreslog att ytterligare 500 miljoner skulle överföras till den fjärde fondstyrelsen återkom förslaget om en S5-procentig begränsning. Det här blev för oss socialdemokrater en stor överraskning och, skulle jag vilja säga, inte så litet av en besvikelse, eftersom vi ändå hade räknat med att en överenskommelse som träffades för två år sedan fortfarande borde gälla.

Den meningen delade även departementschefen i den proposition som han förelade riksdagen. När nu styrelsen för fjärde AP-fonden den 3 november 1975 i skrivelse till regeringen hemställde om en ytterligare medelstilldelning av storleksordningen 500 milj.kr. framhöll styrelsen att den åberopade utredningen och departementschefens uttalanden 1973 ägde ännu större aktualitet i dag. Näringslivet är i stort behov av riskvilligt kapital. Styrelsen hänvisade i sin skrivelse till att om den relation som år 1967 förelåg mellan eget och långt lånekapital skulle ha varit bestående 1974, så borde årsstorleken av nyemissionen ha legat 600 å 800 milj.kr. högre än den faktiska. Den hade i genomsnitt under perioden uppgått till 180 milj.kr. Men sedan den fjärde AP-fonden tillkommit har emissionsvolymen ökat mycket kraftigt. Fjolårets nyemissioner var av storleksordningen 900 milj.kr., och det är en årsvolym som ligger bra mycket närmare den som kan anses vara erforderlig för att på lång sikt trygga en god tillväxt hos de svenska företagen. Fondstyrelsen har i olika sammanhang hävdat den meningen att bl.a. fondens tillkomst direkt eller indirekt har bidragit till den starka uppgång när det gäller emissioner som har skett under år 1975. Fondstyrelsen var enhällig i sin uppfattning att man skulle ingå till regeringen med en begäran om ytterligare kapital. I anledning av framställningen gjorde emellertid Svenska arbetsgivareföreningens och Sveriges industriförbunds representanter ett uttalande, som är fogat till framställningen. De ansåg för sin del att det borde kunna räcka med 250 milj.kr., alltså halva beloppet, men de hade icke några som helst synpunkter på att man återigen skulle aktualisera frågan om en begränsning till 5 "+ av röstvärdet i företag där AP-fonden förvärvar aktier. I de motioner som väcktes i anledning av finansplanen — och därmed kapitaltillskottet till fjärde AP-fonden — har mittenpartierna föreslagit bifall till framställningen under förutsättning av att en S-procentsspärr införes i fortsättningen.

Moderaterna å sin sida har yrkat avslag på de 500 miljonerna, och av motioner framgår även att man anser att riksdagen skall besluta att fjärde AP-fondsstyrelsen skall sälja ut av sitt nuvarande innehav av aktier så att man inte i något fall har mer än 5 ". av röstvärdet. Man skulle alltså ge sig ut på någon sorts realisation av aktieinnehavet, med de följder det skulle få på aktiebörsen. Vänsterpartiet kommunisterna, till slut, har ansett att AP-fondmedlen borde få en annan förvaltning med en enda fondstyrelse och att 5". av fonden, dvs. i dag ungefär 4,3 miljarder, skulle placeras i aktier i statliga företag. Vi socialdemokrater har haft litet svårt att förstå varför den borgerliga majoriteten i finansutskottet hade så bråttom att komma till beslut. Redan den 12 februari skulle det ske preliminärt ställningstagande från utskottets sida och en expediering av yttrandet till näringsoch skatteutskotten. Det borde ha funnits möjligheter att dröja något, eftersom det ju också sedermera visade sig att mittenpartierna var beredda att släppa de i utskottsbehandlingen nytillkomna villkoren — men givetvis stod kvar vid den S-procentiga begränsningen. Det är avslöjande hur de borgerliga partierna uppträder i den här frågan. Om löntagarna genom aktier, finansierade av AP-fondmedel, får större inflytande och bättre insyn i näringslivet, samtidigt som näringslivet tillföres kapital, då är det på en gång fara å färde. Då blir det maktkoncentration. Men om man nu betraktar AP-fonden såsom ett ”investmentbolag”, så borde vi ha rätt att ställa frågan: Varför reagerar man aldrig på den borgerliga kanten när andra investmentbolag äger kanske 30, 40 ja mer än 50 ". av aktierna i ett företag? Varför är det aldrig då fråga om maktkoncentration? Jag såg i en tidning att Thorbjörn Fälldin om ungefär en månad skall hålla ett föredrag i Österbybruk. Det hade varit bra om han hade varit i Österbybruk före dagens debatt, för då kan det hända att han skulle ha fått en bättre uppfattning om hur människorna på den bruksorten i dag går och funderar. Han skulle ha gått ut på det gamla bruket och ställt frågor till människor som han mötte om de kände oro därför att fjärde AP-fonden kommer att gå in och förvärva aktier i det företag som så gott som samtliga människor på den orten direkt eller indirekt är beroende av för sin försörjning. Han bör ställa frågan om de anser det vara bättre och mera lugnande för framtiden att ett privat kapitalförvaltningsföretag, där man inte har en aning om vilka intressen som står bakom, successivt förvärvar aktier för att förmodligen skaffa snabba vinster för sina uppdragsgivare. Thorbjörn Fälldin kan fortsätta resan upp till Forsbacka i mitt hemlän, han kan göra en avstickare till Långshyttan och kanske t.o.m. omsider hamna i Fagersta. Nej, centerpartister, här avslöjar ni var ni står! Ni försöker alltemellanåt framställa er — dock med till synes allt mindre framgång — som om ni står på löntagarnas sida, men när frågor av den här arten kommer upp, ja, då väljer ni den andra sidan. Löntagarinflytande är farligt enligt er mening. Det skall motarbetas, medan däremot nuvarande ägandeförhållanden och maktkoncentration skall vara orubbade. I er iver glömmer ni kapitalbehovet i näringslivet. Det får vika för något som kan anses vara något av ideologi. När det gäller moderaterna, så är det inte mycket att säga om deras ställningstagande på den här punkten. Det ligger givetvis helt i linje med deras ideologi. De har haft samma uppfattning rörande AP-fondmedlen hela tiden. Ett ständigt återkommande tema i de borgerliga partimotionerna är kampen mot inflationen. Även denna gång återkommer man i såväl mittenmotionen som moderatmotionen till detta ämne. Prisstegringsproblematiken är i och för sig central, och de senaste åren har ju den internationella prisutvecklingen starkt bidragit till att ytterligare ställa pro blemet i fokus. Men det angreppssätt som den borgerliga majoriteten valt tycks mig sannerligen inte särskilt resultatorienterat. I majoritetsskrivningen sägs sålunda att regeringen enligt riksdagens beslut skall presentera de principiella huvuddragen av ett inflationsprogram under våren. Finansutskottets majoritet understryker vikten av att detta antiinflationsprogram ges en effektiv utformning, och sanningen bakom de borgerliga partiernas inställning i inflationsfrågan är den, att de aldrig klart anger några konkreta åtgärder som verkligen är ägnade att bekämpa inflationen. Mellan raderna kan man i deras motioner utläsa att de egentligen är ute efter löntagarna och deras organisationer. I mittenmotionen heter det att kampen mot inflationen måste få en mer framträdande plats. Siktet måste vara inställt på att försöka säkerställa att den kommande avtalsrörelsen kan genomföras inom ramen för det tillgängliga samhällsekonomiska utrymmet. Och i moderatmotionen uttrycks samma sak på det här sättet: ”Vad det gäller måste —-—-- vara att för framtiden söka undvika vad som skett under 1975 med de drastiska arbetskraftskostnadsökningarna —— =.” Såväl i mittenmotionen som i moderaternas motion hävdas också att våra exportindustrier förlorat marknadsandelar, vilket man skyller löntagarna för. De har för höga löner helt enkelt, enligt de borgerligas synsätt. Intressant nog tycks inte statistiken stödja det här synsättet. Av OECD statistiken, som bara täcker de åtta första månaderna av 1975, framgår att Sveriges andel av OECD-ländernas totala import steg under 1975 från 2,28 ". till 2,43 ",, och detta måste väl vara på de mer priskänsliga marknaderna i världen. Om världshandeln ändå ökar snabbare än vad svensk export stigit, så får man snarare dra slutsatsen att våra exportföretag inte fullt ut nått samma exportresultat som exportföretagen inom andra industrinationer på OECD-ländernas marknader. Men enligt min mening visar detta också att det är för enkelt att göra som de borgerliga och skylla löntagarna ensamma för inflation och försämrad handelsbalans. Jag vill i stället understryka vad vi framhållit i vår reservation i denna fråga, nämligen att löntagarna måste tillförsäkras rimliga garantier för att deras reallöner håller jämna steg med produktionsresultatets utveckling. Detta förutsätter att alla grupper i vårt samhälle, som genom sina åtgärder och krav påverkar prisutvecklingen, måste ålägga sig återhållsamhet. Det gäller såväl företag och producenter som löntagare. Jag vill också tillägga att detta i hög grad gäller oss politiker. De krav som framförs från den här talarstolen är mycket ofta av sådan omfattning att de har en klar påverkan på prisutvecklingen. Jag skulle därför vilja råda oppositionspartierna att, om de verkligen vill bidra till att bekämpa prisstegringarna även på annat sätt än att uppmana löntagarna att visa återhållsamhet, visa återhållsamhet själva när det gäller överbud i politiken, krav på utgifter vilka man sedan inte vill anvisa finansieringsmöjligheter för! I annat fall riskerar er antiinflationskampanj att uppfattas på precis samma sätt som Arbetsgivareföreningens — en kampanj där man ensidigt skjuter in sig på löntagarna. Den osäkerhet som präglat den internationella ekonomiska bilden under senare år har gjort det nödvändigt att hålla en hög beredskap för att vid behov hävda sysselsättningen. Detta har från regeringshåll framhållits vid upprepade tillfällen, bl.a. i fjolårets finansplan. Där framhölls att det var angeläget att utarbeta en beredskapsplan och att arbetet med en sådan plan pågick. Bl.a. inventerades möjligheterna att vid behov snabbt kunna öka de offentliga investeringarna. För att regeringen vid behov skyndsamt skulle kunna genomföra insatser av detta slag bemyndigades regeringen att utnyttja en finansfullmakt för budgetåret 1975 75 om 600 milj.kr. Användningsområdet för den senare fullmakten vidgades emellertid något. Med hjälp av finansfullmakten har regeringen sedan under fjolåret genomfört en rad åtgärder som närmare presenterats i årets finansplan. Mot den bakgrunden ter det sig som en extraordinär uttänjning av verkligheten att — som utskottsmajoriteten hävdar — regeringens insatser för att säkra en hög sysselsättningsberedskap har kommit till stånd endast som en följd av mittenpartiernas motionskrav om en konjunkturpolitisk beredskapsplan. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer där mitt namn förekommer, dvs. reservationerna 1A, 2A, 3A, 4A och SA.